Herr talman! 1974 års reform på förmynderskapsrättens område innebär att en person numera kan förklaras omyndig endast om han på grund av psykisk sjukdom, hämmad förståndsutveckling eller psykisk abnormitet av annat slag är ur stånd att vårda sig eller sin egendom. Lagen saknar därmed motsvarighet till den möjlighet som tidigare fanns att utverka omyndighetsförklaring, om någon genom slöseri eller annan grov vanvård av sin egendom eller eljest genom otillbörligt förfarande med avseende på egendomen äventyrade sin eller sin familjs välfärd. Som högsta domstolen anmärkte i ett rättsfall från år 1977 är innebörden av reformen faktiskt den, att lagstiftaren gett upp tanken, att den enskilde vid behov bör skyddas mot att han på olika sätt eller av skilda anledningar vanvårdar eller rent av ödelägger sin ekonomi. Men även om lagliga förutsättningar föreligger för omyndighetsförklaring, får sådan åtgärd likväl inte tillgripas om hjälpbehovet kan tillgodoses genom att god man förordnas. En konsekvens av lagen — som kan synas paradoxal — är att personer som är så handikappade, så åldersdementa att de helt och hållet saknar förmåga till initiativ och självständigt handlande och sålunda befinner sig helt bortom gränsen för rationellt tänkande och handlande icke kan förklaras omyndiga. Är de psykiska störningarna däremot mindre framträdande, ökar utrymmet för sådan omyndighetsförklaring. Den träffande beteckningen ”paradoxal” är inte min — den har jag faktiskt hämtat från JO:s ämbetsberättelse 1980/81. Att rättsläget är så här beror på risken för kolliderande rättshandlingar. Ju mera bortom gränsen för rationellt tänkande och handlande personen är, desto mindre är risken för att han företar egna skadliga rättshandlingar, som i så fall skulle kunna kollidera med gode mannens. I den situationen anses det därför räcka med godmansförordnande. Den nu beskrivna ordningen har framkallat kritik. Med anledning av motioner uttalade lagutskottet sålunda enhälligt i oktober 1981 följande: ”Mot bakgrund av det anförda anser utskottet att det nu kan vara motiverat med en närmare utvärdering av bestämmelserna i FB om förmynderskap och godmanskap. Syftet med utvärderingen bör vara att kartlägga de problem som yppat sig i tillämpningen av bestämmelserna. Bl.a. bör undersökas i vad mån skyddet för sjuka eller handikappade personer kan behöva förstärkas” — jag upprepar ordet förstärkas. ”Vad utskottet anfört med anledning av motionerna bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.” Herr talman! Jag har nyss talat om kolliderande rättshandlingar. Står inte statsrådet Wickboms interpellationssvar i strid med riksdagens enhälliga beslut om att bl.a. skyddet för sjuka och handikappade kunde behöva förstärkas? Jag har för egen del svårt att förstå hur avskaffande av omyndighetsförklaringarna kan förstärka skyddet för dem som inte kan skyddas på annat sätt. Tyvärr är livet många gånger så grymt att den gamle på sin ålders höst blir höggradigt åderförkalkad eller av annan anledning förlorar kontakten med verkligheten. Det är också tyvärr många gånger så att det finns andra — närstående eller inte — som är beredda att samvetslöst utnyttja den gamles försvarslöshet. Lagutskottet har nyligen behandlat en motion som gör gällande att ”det förekommer ofta att även utåt sett socialt välanpassade personer ställer sig in hos åldringar som de vet inte är barskrapade och med hycklad vänskap lurar dem på pengar och värdeföremål, eller att testamenten skrivs till de nyvunna vännernas förmån”. I sådana fall behövs ett skydd för den enskilde. En helt annan sak är att se till att skyddsreglerna inte missbrukas. Men det är något som gäller all lagstiftning. Att däremot skyddet av den gamle här skulle stå i strid med den självklara ”respekten för varje enskild människa och tilltron till hennes möjligheter”, som det står i interpellationssvaret, är för mig helt obegripligt. Herr talman! Jag skulle vilja ställa frågan: Innebär interpellationssvaret att justitieministern går ifrån den enhälliga riksdagsuppfattningen om behovet av t.o.m. ökat skydd för sjuka och handikappade?
Herr talman! Jag kan vitsorda att det finns ett behov av att skydda vissa människor mot ohederliga eller ohemula rättshandlingar som kan vidtas gentemot honom eller henne. Jag tror t.o.m. att det är ett betydligt större antal människor som behöver det skyddet än de som i dag är omyndigförklarade. Men det skydd och den hjälp som behövs skall utformas med utgångspunkt i respekten för människors integritet och människovärde och med utgångspunkt i människornas förmåga att så långt som möjligt klara sig själva. Omyndigförklaring är förnedrande. Den är dessutom passiviserande och i värsta fall hospitaliserande — det visar all erfarenhet. Vad jag syftar till med de direktiv som jag arbetar med och skall föreslå regeringen är att man på ett bättre sätt än i dag skall tillvarata de möjligheter till skydd och hjälp som redan finns inom ramen för socialvården och inom ramen för avtalsrätten, där vissa rättshandlingar kan ogiltigförklaras. Jag är fullt medveten om att riksdagen har begärt överväganden om ett utökat skydd. Detta har förmynderskapsutredningen fått i uppdrag, och den delen av uppdraget står kvar. Jag kan försäkra Allan Ekström att det inte på något sätt är fråga om att lämna någon utan hjälp och stöd, utan vad det gäller är att finna former som präglas av respekt för varje enskild människa och tilltro till hennes inneboende förmåga och möjligheter.
Herr talman! Då ber jag att få uttrycka min tillfredsställelse med justitieministerns svar. Jag hade inte ställt frågan om inte uttalanden i tidningar och TV gjort mig en aning förbryllad. Men jag är till freds med svaret. Riksdagens enhälliga ståndpunktstagande står fast. Det är helt i sin ordning.
Herr talman! Vad det handlar om är att man inte skyddar människor genom att beröva dem deras mänskliga rättigheter. Jag har någon gång lärt mig att man i så fall skyddar genom att stödja och hjälpa, och det kan ske genom exempelvis ett godmansförfarande.

Herr talman! Georg Andersson har frågat mig om upphovsrättsutredningen inom ramen för sina direktiv kommer att behandla frågan om skyldighet att betala avgift för radiomusik vid landstingens inrättningar. Han har också frågat mig om jag i annat fall är beredd att utfärda tilläggsdirektiv beträffande denna fråga. I interpellationen behandlas frågan om STIM:s krav mot landstingen om ersättning för framförande av upphovsrättsligt skyddad musik. Utredningsarbetet på upphovsrättsområdet bedrivs i nordiskt samarbete och utredningarnas ordförande sammanträffar regelbundet i ett arbetsutskott. Vid ett nordiskt ordförandemöte nyligen kom man överens om att en promemoria skall utarbetas som underlag för en diskussion om reglerna i 2 kap. upphovsrättslagen som handlar om inskränkningar i upphovsrätten. I detta kapitel ingår bl.a. reglerna i 20 § om de fall då verk får framföras offentligt utan tillstånd av upphovsmannen. Enligt vad jag har inhämtat från ordföranden i den svenska utredningen räknar man med att i detta sammanhang också komma in på de frågor som berörs i interpellationen. Mot denna bakgrund anser jag att det inte behövs några tilläggsdirektiv till utredningen i den fråga som interpellationen tar upp.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min interpellation. Jag menar att det är ett tillfredsställande svar. Upphovsrättsutredningen skall behandla de problem som jag har berört i interpellationen. Jag hoppas verkligen att utredningen kan finna en lösning och skapa klarhet i rättsläget i fråga om skyldighet att betala avgift för lyssnande på radiomusik vid bl.a. landstingens vårdinrättningar. Jag skulle egentligen kunna nöja mig med denna kommentar i dag, men jag finner ändå skäl att därtill foga några synpunkter i själva sakfrågan. Som jag har anfört i interpellationen pågår en tvist mellan STIM och några landsting. Tvisten gäller huruvida landstingen är skyldiga att betala ersättning till STIM för att patienter på landstingens vårdinrättningar lyssnar på musik i radio. För undvikande av alla missförstånd vill jag klart deklarera att jag anser att det är viktigt och berättigat att upphovsrättsinnehavarna — tonsättare, författare och andra — får en fullgod ersättning för utnyttjande av deras verk. Vad frågan nu gäller är inte huruvida denna rätt skall gälla — inte heller nivån på den ersättning som skall utgå. Tvistefrågan är, som jag ser det, vem som skall betala. Sveriges Radio erlägger ersättning för den upphovsrättsskyddade musik som sänds i radio. Ersättningsbeloppen fastställs genom förhandlingar, varvid hänsyn tas till bl.a. hur många lyssnare som kan nås av sändningarna. Det innebär att man för riksradiosändningar utgår från att hela svenska folket skall kunna ta del av programmen vid sändningstillfället, s.k. direktavlyssning. STIM gör emellertid anspråk på ersättning också för lyssnandet i de fall det inte är fråga om enskilt bruk. Man grundar sig därvid på upphovsrättslagens formulering: ”Verket göres tillgängligt för allmänheten, då det framföres offentligt.” Eftersom STIM kräver ersättning för att patienter på sjukhusen i sina kuddhögtalare eller hörlurar avlyssnar Sveriges Radios sändningar måste det innebära att sjukhussängen i detta fall betraktas som offentlig plats. Jag har svårt att acceptera en sådan tolkning. Jag tror inte att detta är en allmän bedömning som folk gör. Vill man tillspetsa problemet något kan man fråga hur det skall betraktas ur upphovsrättslig synpunkt om patienterna i stället för sjukhusets hörlurar utnyttjar en egen freestyle-apparat, alternativt att sjukhuset lånar ut sådana apparater till patienterna. Det är, enligt min mening, inte rimligt att frågan om ersättning till upphovsmännen skall bero på vilken teknisk lösning man väljer för direktöverföring av sändningarna. Det är väl ändå inte någon som menar att lyssnande på egen radioapparat skall medföra ersättningsskyldighet? Inte ens Sveriges Radio kräver någon avgift för den nyttigheten. Däremot betalar Sveriges Radio för rätten att få sända musik. Jag vill betona att jag hela tiden här talar om program i direkt sändning. Frågan om ersättning för musikprogram som spelas in från radio för att återutsändas vid ett eller flera andra tillfällen är, menar jag, en helt annan fråga. I sådana fall anser jag att det är självklart att ersättning skall utgå. Sedan den här nämnda tvisten uppstod har jag i olika sammanhang haft tillfälle att diskutera problemet med många som på ett eller annat sätt är berörda av frågan. Jag har då noterat en nästan samfälld förvåning inför tanken att upphovsrättsersättning i vissa fall skall erläggas för såväl sändning som mottagning av musikprogram. Det rimliga bör ändå vara att hela ersättningen erläggs i ett sammanhang och då naturligtvis för sändningen. Herr talman! Jag vill än en gång uttrycka förhoppningen om en snar lösning av dessa problem, och jag hoppas självfallet att upphovsrättsutredningen kommer fram till den enligt min mening både rimliga och enkla lösning som jag här kortfattat har tecknat. Med detta vill jag än en gång tacka för svaret.

Herr talman! Nic Grönvall har i sin interpellation tagit upp meddelarfriheten inom polisens område. Jag har förstått den fråga han ställer så att han vill veta om jag är beredd att medverka till att denna meddelarfrihet inskränks eller helt slopas. Som har angetts i interpellationen råder normalt meddelarfrihet inom polisens område. Det betyder att även i och för sig sekretessbelagda uppgifter straffritt kan lämnas till massmedierna, om det sker i publiceringssyfte. Denna ordning stämmer överens med den princip som ställs upp i tryckfrihetsförordningen. Grundlagen tillåter dock att undantag görs från principen om meddelarfrihet. T. ex. inom hälsooch sjukvården och inom socialtjänsten är meddelarfriheten begränsad i betydande mån. Meddelarfriheten anses utgöra en hörnpelare i den svenska tryckfrihetsrätten. Den bakomliggande tanken är att den enskilde i princip inte skall " behöva avstå från att bidra till informationen till allmänheten på grund av rädsla för repressalier eller andra obehag. Samtidigt står det klart att intresset av meddelarfrihet måste avvägas mot andra intressen, däribland skyddet för den enskildes integritet. Vid tillkomsten av sekretesslagen ägnades också stor uppmärksamhet åt den avvägning som borde göras mellan insynsoch integritetsintressen när meddelarfrihetens omfattning bestämdes. En omständighet som tillmättes särskild vikt vid denna avvägning var om en uppgift hade lämnats av en enskild i en förtroendesituation eller om uppgiften hänförde sig till ett ärende om myndighetsutövning. I det förra fallet borde meddelarfrihet normalt vara utesluten. När det gällde uppgifter av det senare slaget borde däremot meddelarfrihet ofta föreligga. Meddelarfrihet gällde på polisens område också enligt den äldre sekretesslagstiftningen, om man undantar uppgifter om brev som kvarhålls på posten o.d. Erfarenheterna av den dittills rådande ordningen var inte sådana att föredragande statsrådet var beredd att förorda några nya inskränkningar i meddelarfriheten. Dock skulle i fortsättningen uppgifter om telefonavlyssning inte få vidarebefordras till massmedierna. Vid behandlingen i riksdagen av förslaget till ny sekretesslag godtogs i allt väsentligt vad som anförts i propositionen. Konstitutionsutskottet uttalade därvid bl.a. att utskottets grundläggande inställning var att meddelarfriheten skall sträcka sig så långt det är möjligt. Utskottet ställde sig därför inte främmande för att det kunde finnas utrymme för en ytterligare utvidgning av meddelarfriheten i förhållande till propositionens förslag. Utskottet kunde emellertid inte bortse från risken att den meddelarfrihet som föreslagits i propositionen i vissa fall kunde sträcka sig för långt i förhållande till i första hand den enskildes berättigade integritetskrav. Utskottet förutsatte att yttrandefrihetsutredningen skulle komma att göra en noggrann genomgång av de enskilda sekretessbestämmelsernas förhållande till meddelarfriheten. Värna yttrandefriheten gjort en sådan genomgång som riksdagen förutsatte. Kommittén har bl.a. när det gäller uppgifter om sådana enskilda som är föremål för en myndighets maktutövning uttalat att den nuvarande regleringen på det hela taget framstår som väl avvägd . Någon ändring av meddelarfrihetsreglerna på polisens område har inte föreslagits. Kommitténs förslag bereds för närvarande inom regeringskansliet med sikte på att en lagrådsremiss med förslag till ett förstärkt grundlagsskydd för yttrandefriheten skall kunna läggas fram våren 1986. Jag kommer självfallet att i samband med det beredningsarbetet noga pröva om meddelarfrihetens nuvarande omfattning är lämplig eller om det finns skäl att föreslå någon ändring. För dagen är jag inte beredd att säga annat än att de grundläggande bedömningar som gjordes vid sekretesslagens tillkomst alltjämt har giltighet, men att detta i och för sig inte utesluter vissa justeringar av meddelarfrihetens omfattning.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för detta svar, som slår an en litet bredare ton än den interpellationen innehåller. Justitieministern inbjuder ju faktiskt till en diskussion om polisens meddelarfrihet litet mer i allmänhet än om den fråga jag har angett i interpellationen, nämligen polisens meddelarfrihet då det gäller specifikt sjuka människors förhållanden. Vi diskuterar här en av demokratins hörnpelare, och jag tänker läsa upp två stycken ur lagen. Det är en ovanlig åtgärd, men vi har åhörare som lyssnar på oss, och det jag tänker läsa upp är något utomordentligt centralt för att en demokrati och rättsstat skall fungera.

I 4 8 tryckfrihetsförordningen anges en intressant tolkningsregel, som har syfte på det som vi nu diskuterar, nämligen att den som skall döma i ett tryckfrihetsmål alltid skall ”fästa sin uppmärksamhet mera på ämnets och tankens än på uttryckets lagstridighet” och på syftet mera än på framställningssättet. Jag har väckt frågan om det finns något intresse som går utöver detta grundläggande tryckfrihetsintresse och måste ta över det. I sekretesslagens 7 kap. har vi ett sådant område, nämligen hänsynen till en sjuk människas integritet. Hon skall inte behöva riskera att informationen om hennes sjukdom lämnas ut. Justitieombudsmannen har i sin granskning av ett domstolsärende iakttagit att det finns ett öppet hål i detta skydd, nämligen om polisen av någon anledning får att syssla med en sjuk människas förhållanden. Då inträder plötsligt meddelarfrihet för polismyndigheten, som alltså fritt kan berätta för pressen om denna sjuka människas förhållanden. Det var vad som hade skett.

Vi har fått ett mycket mer utpräglat informationssamhälle än det vi hade då. Vi har fått mycket aktiva massmedia, visserligen massmedia som arbetar med självsanering och egna regler för hur man skall skydda den enskilde, men också massmedia som visar ett långtgående intresse för enskilda människor. Det kommer till uttryck i all sorts press. Det är för den skull jag frågar mig: Är justitieministern verkligen inte beredd att tala om för Sveriges folk att den utvecklingen inte får fortsätta? Det finns områden där tryckfriheten inte får gälla över andra intressen. Ett av de områdena är hänsynen till sjuka människor. Nu säger justitieministern i interpellationssvaret att han inte utesluter vissa justeringar av meddelarfrihetens omfattning. Men är det då verkligen inte angeläget att nu i massmedietiden säga ifrån? Kan inte justitieministern säga att han är beredd att ingripa om självsaneringen hos opinionsbildande massmedia och även andra massmedia inte är tillräcklig? Jag vill i detta sammanhang gärna hänvisa till yttrandefrihetsutredningen, där man var inne på att stifta en långtgående lag i detta avseende. Man säger följande: Den som om annans privata angelägenheter lämnar uppgifter som är ägnade att medföra skada eller lidande för denne, dömes för kränkning av privatlivets fred. Är inte detta just ett bevis för att stämningen i samhället är på väg att förändras? Vi måste alltså ta större hänsyn än vi hittills gjort till den enskilde. Finns det inte skäl, justitieminister Wickbom, att ge oss som följer den här frågan den signalen att justitieministern är beredd att inte bara bevaka frågan som sådan utan också att göra det till skydd för den enskilde?
Herr talman! Jag skall inte ta upp ett resonemang kring den lagtext som Nic Grönvall med hög och skön stämma återgav. Inte heller skall jag ta upp sakfrågan, som ju finns på regeringens bord i form av ett förslag från yttrandefrihetsutredningen, låt vara att yttrandefrihetsutredningen inte föreslår någonting sådant som Nic Grönvall eftersträvar. Men formellt sett är ju frågan därmed ändå aktualiserad. Jag skall i stället bara säga några ord om en sak som inte har med själva juridiken att göra. I och för sig rör det sig om en självklarhet. Men det gäller sådana ting som det är viktigt att stryka under. Principen om meddelarfriheten betyder nämligen att offentliga tjänstemän inte är skyldiga att lämna upplysningar om känsliga förhållanden till massmedia. Innebörden av meddelarfriheten är alltså att man, med tanke på de viktiga intressen som informationsfriheten representerar, överlåter åt den enskilde att utan risk för repressalier själv bedöma om det är önskvärt eller försvarligt att lämna meddelanden för offentliggörande. Vidare vill jag betona — det är i och för sig en självklarhet, men det är ändå viktigt att understryka — att massmedia inte är skyldiga att publicera allt som de får reda på genom meddelarfriheten. Även när det gäller ”mottagarsidan” får man förutsätta att systemet utnyttjas med omdöme och under ansvar. Således säger det sig självt att det rör sig om en frihet som måste brukas under ansvar. Ett missbruk av regleringen i fråga om meddelarfriheten kan annars lätt leda till krav på inskränkningar. Nic Grönvalls interpellation illustrerar just detta. Jag vill sluta med att säga att jag för min del inte håller med Nic Grönvall om att situationen är så allvarlig som han beskriver i sin interpellation. Vidare tolkar jag inte det JO-beslut som Nic Grönvall åberopar så, att JO skulle vara kritisk mot meddelarfriheten på polisens område.
Herr talman! Låt oss inte träta om vad som är JO:s mening. Jag vill dock säga att jag tycker att det ligger någonting i det faktum att han, efter en noggrann genomgång av integritetsskyddet, särskilt påpekar att detta genombryts i och med meddelarfriheten. Vi bygger alltså upp ett strängt och noga preciserat integritetsskydd i form av två lagar, men vi lämnar ett stort hål — jag avser då läckor — i det här skyddet. Jag rekommenderar justitieniinistern att ta del av en utredning från England som heter The Sutcliffe Case. Utredningen handlar om den s.k. Yorkshire-mannen och där redovisas på vilket sätt pressinformation om polisens arbete kan leda till, som det ibland heter, miljödomar. Anledningen till att jag sett så allvarligt på detta är att det även för rättssäkerhetens skull är viktigt att massmedia inte får sådan information som gör det möjligt att påverka domar. I England, justitieministern, låser man t.o.m. in den jury som skall döma för att jurymedlemmarna inte skall kunna läsa tidningar under den tid som domstolens prövning pågår. Det är ett visst intresse för en sådan renlevnad som jag efterlyser, justitieministern! Det är visserligen sant att det överlåts åt den enskilde tjänstemannen att använda sin meddelarfrihet under ansvar, som justitieministern har påpekat. Det går emellertid inte att förneka — och det är tyvärr väl känt i vårt land — att det förekommer tillfällen då man har anledning att fråga sig om inte polis och åklagare använder meddelarfriheten till att skapa miljöpåverkan på den domstol som senare skall pröva frågan om ansvar. Det är för den skull som jag vidhåller — uppenbarligen med visst medhåll från justitieministern — att vi här sysslar med en utomordentligt viktig fråga. Den är viktig för de enskilda människorna och för rättssäkerheten i vårt land.

Herr talman! Jag skall be att få tacka för svaret. Under snart en tioårsperiod har lågoch mellanlönegrupperna drabbats av fortgående reallönesänknirigar. Antalet människor som måste söka socialbidrag för att klara mat och hyra fortsätter att öka. I dag behöver 550 000 människor hjälp. Det innebär att antalet människor som måste söka hjälp för att klara sitt uppehälle ökar för femte året i rad, trots en påstådd förbättring på arbetsmarknaden. Allt fler människor tvingas också söka socialbidrag därför att deras inkomster inte räcker till. Hyror och matkostnader har ökat mer i pris än index. Bostadsbidragen har samtidigt urholkats. Hyran för en genomsnittlig lägenhet har från 1972 till 1985 ökat med 145 90. Lönen har under denna period ökat betydligt långsammare. Hyrorna har stigit mer än inflationen och mer än lönerna. Regeringen tänker tydligen i januari presentera en stenhård svångremspolitik. Det lär vara en strategi för att sedan inför kommande val kunna sockra på vissa delar av den ekonomiska politiken — dvs. taktik och strategi för att vinna ett kommande val, medan vanliga människor hela tiden får det svårare att få sin vardagsekonomi att gå ihop. De tunga och svåra prutningarna i budgeten lär gälla bostadssubventionerna och statsbidragen till kommunerna. Det är prutningar som hårdast drabbar vanliga människor. Det innebär ökade bostadskostnader, som skall läggas ovanpå de redan aviserade hyreshöjningarna. Är detta en social bostadspolitik? Socialdemokraterna har lovat en social bostadspolitik i många omgångar. Om det verkligen skall bli en sådan politik krävs radikala förändringar. Då går det inte att köra vidare med en marknadsanpassad bostadspolitik, vars olika former ger ett alltmer klassuppdelat och segregerat boende och som tillåter svarthandel och fastighetsspekulation att breda ut sig. Men det var egentligen inte den delen jag hade frågat om, även om dessa frågor hänger ihop. Jag har begränsat mig till bostadskostnaderna, till hyrorna. I svaret sägs att ”realinkomsterna kan öka. Den nedåtgående trenden har brutits”, heter det, ”och vi har fått stabila förhållanden.” Det är inte så, och det vet bostadsministern. För det första har inte den negativa reallöneutvecklingen stoppats. Och det är ytterst osannolikt att den stoppas genom kommande avtalsrörelse. För det andra kan man, om man skall vara snäll mot regeringen, möjligtvis säga att sysselsättningen har ökat, men — och det är ett stort men — antalet heltidssysselsatta har inte ökat. Därför kan man inte påstå att arbetslösheten har minskat i sig. Jag förstår att det är en förhoppning hos Hans Gustafsson och hos regeringen, men förhoppning är något annat än verklighet. Det är sant att hyresutvecklingen har varit mindre under de två senaste åren. Under dessa två år har det dock funnits centrala rekommendationer som har reglerat hyresutvecklingen. Sådana finns inte i år och därför är man inom hyresgäströrelsen mycket orolig. De två senaste åren har hyreshöjningarna legat på mellan 3,5 96 och 5 20. Men i år aviseras dubbla höjningar. Hyreshöjningskraven ligger på 7-8 90. Hur det än har varit med de låga hyreshöjningarna så har det inte räckt, det vittnar socialbidragsökningarna om. Människor — och då talar jag om vanliga människor — klarar sig inte längre på sin lön. Hyrorna är höga både i gamla och i nya lägenheter, men högst förstås i den nyproducerade lägenheten. Där kostar numera varje rum 1 000 kr. i månaden. Vilken vanlig barnfamilj eller annan vanlig familj har råd med en sådan hyra? Med tanke på socialbidragsutvecklingen, där i vissa områden var sextonde människa måste få hjälp eller som i ett socialdistrikt här i Helsingfors var femte person bland ungdomarna, undrar jag hur dessa familjers ekonomi över huvud taget skall gå ihop och hur dessa familjer skall klara sin hyra. Det är ju den delen som främst faller på bostadsministerns lott. Jag skulle vilja ha förklarat för mig hur detta skall gå ihop i familjeekonomin. Det positiva i svaret är det som står om en eventuell räntesänkning. En sådan skulle betyda mycket. 1 20 räntesänkning skulle betyda 800 miljoner mindre i utgifter för räntebidragen varje år. Det är synd bara att Hans Gustafsson villkorar räntesänkningen till sysselsättning och inflation. Med sin nuvarande ekonomiska politik kan inte regeringen komma till rätta med vare sig det ena eller det andra. Det må vara en from förhoppning, mer än så kan det aldrig bli.

Herr talman! Bostadsministern och jag är tydligen överens om att vanliga människor skall kunna klara av sin vardagsekonomi på sin lön. Men det är ju inte så för väldigt många människor. Den utveckling som vi har haft på socialhjälpssidan visar att det inte går, och det som de flesta stupar på är matkostnader och hyreskostnader, alltså sådana utgifter som man absolut inte kan komma ifrån. Jag har frågat Hans Gustafsson vad regeringen tänker göra för att garantera att människor skall kunna klara sin vardagsekonomi, sina leynadsomkostnader. Som jag ser det kan man antingen höja lönerna, så att de räcker till hyra och matkostnader eller också får man sänka hyran och matkostnaderna. Enligt vpk:s sätt att se finns det faktiskt utrymme för bådadera. För att sänka hyrorna, vilket är mycket angeläget, kan man införa ett nytt finansieringssystem med lägre räntor och längre amorteringstider. En sänkning av räntan med 196 betyder en hyressänkning med uppemot 10 96. Vi måste få en effektiv priskontroll och prisövervakning av byggnadsmaterial. Det finns inte nu. Vi måste också få ett riktat statligt stöd till allmännyttiga bostadsföretag, vilket får effekt på hela bostadsmarknaden, eftersom de allmännyttiga bostadsföretagen är prisledande. Hur skall man då åstadkomma det? Jo, bl.a. genom en omfördelning av det nuvarande bostadsstödet. I svaret säger Hans Gustafsson att stödet uppgår till 30 miljarder kronor och att det inte går att öka det. Men man skulle kunna göra en omfördelning. Den största delen av de 30 miljarderna går faktiskt till villaboendet. För något år sedan var det enligt en uppgift jag såg 17 — 18 miljarder som gick till villaboendet. Tog man 3 miljarder från villasektorn skulle man kunna sänka hyrorna i allmännyttan med mellan 300 och 500 kr. i månaden. Det skulle vara en stor hjälp för de familjer som i dag har svårt att klara sin hyra. Det är vidare viktigt att bostadsbidragen, framför allt till barnfamiljer, förbättras — de har ju försämrats — och att de också kan utgå till hushåll utan barn. Sedan tycker jag inte man får glömma att det redan gjorts kraftiga besparingar på bostadssektorn. Bostadssubventionerna är nu 15 96 lägre än de var 1981 och 20 96 lägre än de var 1983, räknat i fast penningvärde. Det innebär att man där sparat 7 miljarder kronor sedan 1983. Jag tycker att det räcker. Jag skulle gärna vilja veta vad bostadsministern menar skall sparas in ytterligare när man redan sparat så mycket inom just den sektorn.

Herr talman! Det som bostadsministern sade angående de två senaste årens låga hyreshöjningar är sant — det sade jag också tidigare: De har varit ovanligt låga. Men de har inte kunnat hämta igen vad som förlorades vid de mycket höga hyreshöjningar som genomfördes alldeles före dessa två år. Jag talade med Hyresgästföreningen inför den här debatten, och man är där oerhört orolig för vad som nu kommer att hända. Man sade just att den gynnsammare hyresutvecklingen under de två år som nu varit inte räcker för att ta igen vad man tidigare förlorat och ändra det dåliga utgångsläge som man befann sig i vid början av den perioden. Bostadsministern säger vidare att vi inte har ekonomiska resurser för att se till att folk har råd att bo, att äta osv., utan sådana insatser får anstå. Vad som har skett i Sverige är en stor omfördelning från arbete till kapital. De som har varit rika har blivit ännu rikare, och bakom detta ligger skatteomläggningar och den förda ekonomiska politiken. Det gäller också inom bostadssektorn. Den nyfattigdom som vi nu ser växa fram är resultatet av många års felaktiga ekonomiska politik, där en hög ränta tillsammans med spekulation har varit drivfjädrar. Vissa har alltså gjort sig rika på den situation som råder i Sverige. Bostadsministern sade att vi skall arbeta tillsammans. Jag hörde i går på TV att börsen i förra veckan återigen slagit alla rekord. Ökningen av börskurserna uppgick till 3 26. Vissa av Volvos aktier hade ökat med 15 96, och även beträffande Sandvik hade rekordhöjningar skett. Det finns alltså ett ganska stort ekonomiskt utrymme i Sverige. Problemet är bara att regeringen vägrar att ta de pengar som faktiskt finns och fördela dem på ett sådant sätt att vanliga människor kan få del av den mycket stora vinstökningen i företagen. Det är märkligt att en arbetarregering inte tar itu med dessa frågor på ett arbetarvänligt sätt.

Herr talman! Barnomsorgen var en viktig fråga i valrörelsen, och ingen som följde debatten lär vara överraskad av att det betänkande om förskolan som vi nu skall diskutera innehåller många reservationer, närmare bestämt 2 Innan vi kastar oss in i en diskussion om de åsiktsskillnader som råder på detta område skulle jag gärna vilja trycka på att det också finns en stor värdegemenskap. Vi är överens om att alla barn skall få en trygg och stimulerande uppväxt, och man möter inom de olika partierna ett mycket häftigt engagemang, jag skulle vilja säga en snarast oändligt god vilja att på detta område nå fram till kloka lösningar. Vi är alla överens om att det behövs ett samspel mellan enskilda och gemensamma insatser. Vi skiljer oss något beträffande hur det samspelet skall se ut. Den proposition som vi behandlar är i flera avseenden oklar och tvetydig. Förpackningen stämmer inte så bra med innehållet. På förpackningen står det: Förskola för alla barn. Men det är inte vad förslaget går ut på. Redan på första sidan i propositionen ändrar sig socialministern och talar i stället om kommunal barnomsorg för alla barn. Men det är inte heller vad propositionen går ut på. Vad som i stället slås fast är att alla barn som efterfrågar kommunal barnomsorg skall kunna få det. Den principen kan vi folkpartister instämma i. Men på en rad andra punkter är vi kritiska mot socialdemokratins syn på barnomsorgen. Vad det handlar om är alltså varken förskola för alla barn eller kommunal barnomsorg för alla barn, utan en rätt till kommunal barnomsorg för alla barn. Propositionen har beskrivits som en plan för den fortsatta utbyggnaden av barnomsorgen. Men även det får nog ses som en något vilseledande marknadsföring. En plan skall inte bara peka ut ett mål utan också visa hur man tar sig fram till detta mål. Här finns målet, men utan färdväg — annat än för den allra närmaste sträckan. Det finns inga beräkningar av vad en full utbyggnad kommer att kosta, inga besked om hur kostnaderna skall fördelas mellan stat, kommuner och föräldrar, ja, över huvud taget inget solitt ekonomiskt underlag. Det här är inte bara en allvarlig brist i propositionen. Jag skulle vilja gå ett steg längre och säga att det är en klar överträdelse av den nya regel i riksdagsordningen — 3 kap. 2 § — som säger att när regeringen lägger fram riktlinjer för en viss verksamhet för längre tid än ett budgetår, skall det också finnas en uppskattning av de framtida kostnaderna. Det här stadgandet gäller formellt sett visserligen ”statsverksamhet”, men här rör det sig om ett område där staten är mycket starkt inblandad och där det ju inte minst är statliga insatser som är avsedda att garantera att målet uppnås. Jag skall inte här och i detta sammanhang anmäla propositionen för granskning i konstitutionsutskottet, men jag vill trycka hårt på att vi i riksdagen inte kan acceptera att regeringen gång efter annan överträder detta klara stadgande i riksdagsordningen. Det här är som bekant inte det enda exemplet. Så som propositionen nu föreligger, uppfattar vi den främst som en klar viljeyttring från regeringens sida att den kommunala barnomsorgen skall byggas ut så att alla som så önskar får plats i den. Det är alltså den viljeyttringen som vi i folkpartiet instämmer i. Vi accepterar nämligen inte det tillstånd som råder i dag. Vi accepterar inte att familjer som behöver och efterfrågar barnomsorg inte kan få det. Vi accepterar inte att föräldrar, framför allt kvinnor, hindras från att arbeta för att den kommunala utbyggnaden hankar efter. Vi accepterar inte den orättvisa som ligger i att somliga familjer får väldiga subventioner från stat och kommun medan andra får nästan ingenting. Vi accepterar inte den orättvisa som råder mellan olika delar av landet. Vi accepterar slutligen inte att massor av barn förmenas den stimulans och den gemenskap som det innebär att träffa andra barn, att pröva spännande leksaker och att delta i den pedagogiska verksamhet som finns t.ex. i förskolan eller i deltidsförskolan. Kort sagt accepterar vi inte att det här skall vara barnens första möte med kösamhället, och därför vill vi liksom socialdemokraterna att utbyggnaden skall fortsätta så att alla som vill skall få den barnomsorg de önskar. Men sedan har vi i flera avseenden olika uppfattningar. Vi menar att socialdemokraterna har varit alldeles för låsta vid tanken att dagis är den bästa lösningen för alla barn. Det är inte så. Dagis kan fungera utmärkt — vi har massor av underbart fina förskolor. Men dagis kan också fungera illa, och dagis har en hel del speciella problem, t.ex. det som uppmärksammats mycket på senare tid, nämligen de återkommande infektionerna. Bl.a. därför är det viktigt att också andra former av barnomsorg får ett erkännande, så att det inte uppstår ett socialt tryck som pressar fram en enhetlig modell för all barnomsorg. En väldig massa föräldrar föredrar att ha sina barn hos dagbarnvårdare, kommunala dagmammor. Jag tycker att det är ledsamt att socialdemokraterna ofta har sett snett på den typen av barnomsorg och ansett den vara mindre värd. Vad propositionen säger skall väl på den här punkten ses som en tillnyktring, men jag är inte säker på att de kommunala dagmammorna själva tycker att den tillnyktringen ännu har trängt in i alla delar av arbetarrörelsen, t.ex. i deras eget fackförbund. En väldig massa föräldrar föredrar att endera föräldern själv är hemma hos barnen. Den stora gruppen har inte heller rönt någon större uppskattning av den officiella socialdemokratin. Det är uppenbart att den är utsatt för en svår ekonomisk diskriminering. Från folkpartiets sida har vi mycket bestämt sagt ifrån att den diskrimineringen måste brytas, och vi har anvisat en väg för att nå det målet — en radikal höjning av barnbidraget, kompletterad med flerbarnsstöd från andra barnet och förhöjt bidrag för de yngsta barnen. Med ett sådant barnstöd— kalla det vårdnadsbidrag eller vad som helst — skulle det kunna uppstå en reell valfrihet, där det i dag bara finns en valfrihet på låtsas. Med den modell som vi föreslår, och som bygger på att bidragen är obeskattade, undviker man också de svåra marginaleffekter som följer med beskattade vårdnadsbidrag. Vår modell skapar därför inga höga trösklar för alla de föräldrar som vill jobba. Det är en modell för barnstöd som ökar jämställdheten mellan kvinnor och män. Låt mig tillfoga, att vi självfallet håller fast vid den modellen, även om vi inte i samband med det här betänkandet har aktualiserat den i en reservation eller särskilt yttrande. Det har vi inte gjort därför att den ligger utanför ämnet för just den här propositionen. Moderaterna och centerpartiet har haft anledning att erinra om sina förslag därför att de menar att det just är anslagen till barnomsorg som skall utnyttjas till ett förstärkt kontantstöd. Vi har däremot i våra motioner anvisat en annan form av finansiering och lägger därför inte här fram något förslag om ökat kontantstöd. En tredje form av barnomsorg, som socialdemokraterna har sett snett på, är föräldrakooperativen och de fristående ideella daghemmen. Så sent som i våras avslogs våra förslag om att man skulle undanröja den diskriminering av den alternativa barnomsorgen som socialdemokraterna har tillämpat. Det skedde märkvärdigt nog några dagar efter det att regeringen hade lagt fram förslag som gick oss till mötes. När kammaren diskuterade den frågan i våras hade propositionen godkänts av regeringen men ännu inte tryckts, så de socialdemokratiska ledamöterna visste inte att de hade blivit uppmanade att svänga på klacken — utan de röstade helt mekaniskt efter den tidigare mer restriktiva och fördomsfulla linjen. Nu har även utskottsmajoriteten haft tillfälle att läsa propositionen och rättat in sig i ledet, och jag vill gärna passa på tillfället att hälsa den välkommen över på vår sida. Opposition lönar sig ibland. Säkert kommer opposition också att löna sig när det gäller barnomsorg driven av enskilda företag. Den typen av tillsyn fann ju regeringen så motbjudande att man kastade fram en särskild lagändring, lex Pysslingen, för att förhindra att statsbidragen skulle kunna hamna i privata händer. Det här är en helt orimlig och helt ologisk ståndpunkt. Den offentliga sektorn i Sverige köper varor och tjänster från den privata sektorn för omkring 60 miljarder kronor om året. Det finns ingen del av den offentliga servicen som är helt självförsörjande, som är avskärmad från den privata sektorn, utan alla typer av verksamheter är mer eller mindre beroende av leveranser från privata företag. Ibland säger man från socialdemokratisk sida att just på det sociala området, där är det stört omöjligt att tänka sig privata initiativ. Men så är det ju inte alls. Det finns en mängd privata sjukhem och privata omsorgsinrättningar som anlitas av landstingen. Varför just barnomsorgen skulle vara något slags avspärrat område är faktiskt obegripligt, och jag kan inte se att detta kan bero på annat än kortsynta doktrinära blockeringar och lika kortsynt fackligt motstånd. Men, som sagt, i fråga om föräldrakooperativen och de idella daghemmen har vi nu lyckats undanröja sådana blockeringar, och vi får väl hoppas att ni tänker vidare också på det här området. Mellan de tre borgerliga partierna har vi i många avseenden en gemensam grundsyn på familjepolitiken. Vi lägger alla stor vikt vid valfriheten och vid föräldrarnas ansvar. Vi ser inte föräldrarna som en resurs i den kommunala barnomsorgen, som det ibland heter när tungan slinter hos socialdemokraterna, utan vi menar att det är just föräldrarna som har det grundläggande ansvaret för barnens uppfostran. Vi är vidare överens om att skattesystemet måste läggas om, så att försörjningsbördan beaktas. Vi vill att kontantstödet skall öka kraftigt, så att det uppstår en reell möjlighet att välja mellan olika omsorgsformer. Och vi menar slutligen att statens bidrag till kommunerna måste bygga på likställighet mellan enskild och kommunal barnomsorg. Under den borgerliga regeringsperioden togs det stora kliv framåt inom familjepolitiken. Det uträttades under de åren åtskilligt mer än vad socialdemokraterna gjorde både före och efter. Det är också symptomatiskt att det utbyggnadsprogram som regeringen nu lägger fram är relativt beskedligt i jämförelse med det som förverkligades mellan 1976 och 1982. Regeringen räknar t.ex. med att det under åren 1987-1991 skall tillkomma 55 000 platser i daghem och familjedaghem. Det är alltså under en femårsperiod. Det kan då vara värt att hålla i minnet att den utbyggnad som genomfördes under var och en av de båda mandatperioderna 1976-1979 och 1979-1982 var av ungefär den storleksordningen. Totalt sett fördubblades antalet platser i den kommunala barnomsorgen under de borgerliga regeringsåren. Det hindrade inte socialdemokraterna från att sätta i gång en stor missnöjeskampanj om barnomsorgen inför 1982 års val, då man lovade att återställa det statsbidragssystem som tillämpades under större delen av den borgerliga regeringsperioden. Det löftet höll bara i ett år — sedan infördes ett helt nytt system, som byggde på statsbidrag i fasta belopp. Effekten av det systemet har blivit en successiv urgröpning av statsbidragen till kommunerna. 1985 utgick ingen kompensation för inflationen, och även för 1986 har regeringen tydligen tänkt sig att en hel del av de här bidragen skall frysas fast i sina gamla nominella penningvärden. Några uppräkningar sker, men bidrag för halvtidsomsorg på dagis och flera andra bidrag kvarstår oförändrade. Detta förtar något den bild som regeringen vill mana fram i den här propositionen, nämligen bilden av en stor familjepolitisk offensiv. Får jag till sist säga några ord om innehållet i förskolans pedagogiska verksamhet. Från folkpartiets sida är vi väldigt angelägna om att föräldrarna och de anställda själva får ett starkt inflytande över hur den verksamheten skall läggas upp. Av den anledningen är vi skeptiska till tanken på enhetlighet i hela riket men också tveksamma till idén om att kommunerna skall lägga fast standardiserade regler för innehållet i all barnomsorg inom kommunerna. Har man respekt för föräldrarnas synpunkter och för de anställdas kunskaper och erfarenheter skall man inte snärja in de enskilda daghemmen och deltidsgrupperna i sådana här lokala riktlinjer. Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 6, 10, 13, 21 och 22 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka avslag på propositionen och likaså på förslaget om anordningsbidrag. Jag gör det av flera skäl. Inledningsvis vill jag peka på en punkt som i och för sig kanske inte är den viktigaste. Det är anmärkningsvärt, som utskottets ordförande framhöll, att man när man lägger ett förslag till riksdagen — ett omfattande förslag som vi vet kommer att medföra väsentliga kostnader för samhället, inte minst för kommunerna — inte samtidigt redovisar hur reformen skall finansieras. Det finns inte ens riktiga och vettiga beräkningsgrunder för kostnaderna. Detta är mycket anmärkningsvärt. Egentligen vore detta skäl nog att avvisa propositionen. Men för min del och för moderata samlingspartiets del är detta i och för sig en bisak. Det viktiga skälet för vårt avslagsyrkande är innehållet i propositionen. Propositionens förslag uppfyller inte de krav som vi ställer när det gäller inriktningen av familjepolitiken, inriktningen av barnomsorgen i vårt land för framtiden. Jag vill sammanfatta våra skäl till yrkande om avslag i tre punkter: Vi menar för det första att propositionen inte uppfyller kravet att familjens självbestämmanderätt skall stärkas. För det andra uppfyller inte propositionen kraven när det gäller att se till barnens bästa. För det tredje menar vi att propositionen inte uppfyller kraven på att den som har kunskapen om barnen i första hand är den som skall bestämma. Jag vill understryka att vi har förslag till en alternativ familjepolitik, som enligt vår mening på ett bättre sätt skulle uppfylla dessa övergripande målsättningar. Herr talman! Jag har i och för sig full förståelse för att den socialdemokratiska regeringen lägger fram en proposition med denna inriktning på barnomsorgsoch familjepolitiken. Den ligger nämligen helt i linje med den grundvärdering som socialdemokraterna har utifrån sin socialistiska uppfattning även när det gäller familjepolitiken. Jag kritiserar inte regeringen för att den lägger fram förslag som stämmer överens med den socialdemokratiska ideologin, men jag måste ändå kritisera de ställningstaganden man gjort i detta sammanhang. Om vi ser på detta historiskt finner vi att det finns klara samband mellan de målsättningar som man inom socialdemokratin tidigare har dragit upp och de förslag som nu föreligger i propositionen. Låt mig hänvisa till Socialdemokratiska kvinnoförbundets program från början av 1970-talet genom att citera några avsnitt ur detta program. På s. 6 står det: ”Individens rätt att självständigt utvecklas måste underordnas de intressen som samhället som kollektiv i demokratisk ordning beslutar. Vår målformulering för det familjepolitiska området måste ses från denna utgångspunkt.” Litet längre fram kan man läsa: ”När det gäller den sociala, intellektuella och materiella vården bör ansvaret i första hand ligga på samhället och ge alla barn möjligheter att utvecklas efter sina förutsättningar.” ”En obligatorisk förskola är ett jämlikhetskrav för barnen. En icke obligatorisk förskola skulle ge de barn ett försprång vars föräldrar accepterar förskolans idé. Barnens sociala, intellektuella och kulturella utveckling bör vara oberoende av föräldrarnas inställning till förskolan.” Barnens utveckling bör således vara oberoende av föräldrarnas inställning till förskolan. Det är alltså samhället som skall ta över föräldrarollen. Jag vill citera också ur propositionen något som bekräftar den ideologiska inställning till familjen som den socialdemokratiska regeringen har utifrån ett historiskt perspektiv. Där står att läsa under rubriken Föredragandens överväganden: ”Barnomsorgen måste enligt min mening nu medvetet inriktas på att bli en del av en god uppväxtmiljö för alla barn.” I ett framtidsperspektiv skall således alla barn in i förskola eller någon form av barnomsorg som är kollektivt anordnad. Jag kan inte tolka skrivningarna i propositionen på annat sätt. Det är detta som vi menar är fel. Vi tycker att det i stället är föräldrarollen som måste markeras starkare. Samhället skall ställa upp och tillgodose de önskemål som föräldrarna har i olika sammanhang när det gäller barnomsorgen och familjepolitikens inriktning. Herr talman! Det som föreslås i propositionen ökar inte familjens valfrihet, utan den kommer snarare att minskas. Det är här fråga om att politiskt besluta om ianspråktagande av resurser som familjerna och föräldrarna måste betala. På så sätt kommer familjernas valfrihet att begränsas, eftersom de automatiskt får skattehöjningar och inte några möjligheter till alternativ när det gäller barnomsorgen. Detta är enligt vår mening felaktigt. I propositionen sägs att man skall fortsätta att undersöka föräldrarnas önskemål i fråga om barnomsorgen. Jag skulle med anledning av detta vilja fråga biträdande socialministern eller socialdemokraternas företrädare i utskottet: Kommer regeringen att i samband med de undersökningar som skall göras inom ramen för statistiska centralbyråns aktiviteter ta hänsyn till också andra önskemål som föräldrarna har när det gäller barnomsorgen? Vi vet utifrån en tidigare gjord undersökning, som SCB också har gjort, att en majoritet av landets föräldrar faktiskt anser att det är bättre att få en vårdnadsersättning än en ensidig utbyggnad av den kommunala barnomsorgen. En sådan familjepolitik skulle ju innebära att föräldrarna kunde använda vårdnadsersättningen för att antingen klara barnomsorgen själva eller också anlita hjälp i olika former för barnomsorgen. Vi vet att det finns undersökningar som visar att föräldrarna hellre vill ha en vårdnadsersättning än en ensidig satsning på den kommunala barnomsorgen. När man fortsätter att undersöka inriktningen av familjepolitiken och önskemålen på det området tycker jag därför att det är viktigt att föräldrarna får möjlighet att ge uttryck för sin uppfattning på den här punkten. Jag vill ställa frågan: Hur blir det för de föräldrar som har en annan syn när det gäller barnomsorg än den som regeringen företräder? Låt mig referera en tidningsartikel som gäller två föräldrar — Ulf, som är född 1955, och Monika som är född 1956. De har två barn, fyra och tre år gamla. Ulf är lastbilschaufför med fast anställning. Monika var hemmafru och fick föräldrapenning så länge barnen var i spädbarnsåldern. Sedan 1983 fick barnen förtur i barnomsorgskön. De fick komma till dagmamma. Efter den sedvanliga invänjningsperioden återgick föräldrarna till att själva ta hand om barnen. Monika ville inte söka arbete utan skulle i stället bli hemmafru. Det gick inte för de här föräldrarna att klara sig på Ulfs lön. Då gick de till de sociala myndigheterna och bad om hjälp. De räknade med att de behövde 600 kr. i månaden för att komma upp till en normal utfyllnad av inkomsten. Socialnämnden sade nej och hänvisade till förturen i barnomsorgskön. Föräldrarna överklagade. Ärendet hamnade till slut ända uppe i regeringsrätten. Där blev det votering, föräldrarna förlorade och socialnämnden vann målet. Vad kunde effekten bli av ett sådant beslut? Effekten kunde faktiskt bli den att den här familjen tvingades, mot sin vilja, att lämna sina barn på kommunalt daghem med en samhällskostnad på 50 000 kr. per plats. Det innebär en samhällskostnad på 100 000 kr. för att klara barnomsorgen för denna familj. Det kanske inte fanns något lämpligt arbete för mamma Monika i den trakt där de bor. Då måste arbetsmarknadsmyndigheterna skaffa ett jobb för mamma Monika. Vi vet att en genomsnittlig arbetsplats, anordnad av arbetsmarknadsstyrelsen, betingar en kostnad av 130 000 150 000 kr., vilket skall läggas till de 100 000 kr. som barnomsorgen kostar. Detta innebär att vi får en samhällskostnad på mellan 200 000 och 250 000 kr. för att socialnämndens uppfattning när det gäller familjens situation skulle gälla i stället för att familjen själv fick bestämma över sin egen situation. Om föräldrarna fått bestämma i det här fallet, hade det kostat samhället 600 kr. i månaden, dvs. drygt 7 000 kr. per år. Det är vad det hade kostat att ge föräldrarna och familjen den valfrihet de själva eftersträvar. Detta, herr talman, är enligt min uppfattning en horribel situation, som visar att den familjepolitik och familjepolitiska inriktning som vi nu har är felaktig. I det relaterade fallet ser jag inte de ekonomiska samhällskonsekvenserna som det väsentliga, utan det viktiga och allvarliga är att föräldrarna inte får möjlighet att anordna barnomsorgen på ett sådant sätt som de själva anser vara riktigt. Jag skulle också vilja säga att detta i högsta grad är en kvinnofientlig uppfattning. Mamma Monika hade inte möjligheter och förutsättningar att själv få bestämma över det sätt på vilket hennes barn skulle tas om hand när de var små. Enligt min uppfattning strider detta mot uppställda jämställdhetskrav, som vi har varit överens i denna kammare. Jag kan inte tolka det relaterade fallet och andra fall på annat sätt än att vi behöver en stärkning av föräldrarätten i grundlagen, för om man läser föräldrabalken och socialtjänstlagen finner man att dessa föräldrar egentligen borde ha fått rätt gentemot socialnämnden. Men de fick inte rätt, och jag kritiserar för den skull inte den juridiska tolkningen. Det är emellertid orimligt att föräldrarätten inte är så stark i ett sådant här sammanhang att föräldrarnas önskemål blir tillgodosedda. Herr talman! Från moderata samlingspartiets sida menar vi också att det är viktigt med alternativ i barnomsorgen. Det har avgivits en gemensam borgerlig reservation på denna punkt. Och varför är det så viktigt? Jo, det är viktigt helt enkelt därför att alla ungar inte är lika — det vet vi som har barn. Det är vidare viktigt därför att föräldrarna har olika uppfattning om vad som är bäst för deras barn när det gäller barnomsorgen. Därför är det nödvändigt ur social synpunkt, om man skall kunna tillgodose barnens behov och föräldrarnas önskemål, att det även finns alternativ i barnomsorgen. Det borde vara en självklarhet i ett fritt demokratiskt samhälle. Men så är det inte. Propositionen uppvisar också här en ganska ensidig syn på barnomsorgen samt på inriktningen av och innehållet i denna. Vad är det för fel att ha alternativ? Det är mycket märkliga gränsdragningar som man hamnar i inom ramen för det ställningstagande som regeringen och riksdagsmajoriteten har gjort. Jag vill ge ett par exempel. Låt oss anta att tre utbildade förskollärare har som högsta ambition att vårda barn. De här förskollärarna får inte anställning i en kommun, därför att kommunen har anställningsstopp, kommunen har inte råd att anställa förskollärarna. Men då säger dessa förskollärare: Vi bildar ett eget litet företag, vi köper en villa och startar barnomsorgsverksamhet i ett område, där det är underförsörjning i fråga om barnomsorg. Förskollärarna kör i gång verksamheten, och de får kontakt med föräldrar som är beredda att komma till den här privata barnstugan, det här privata daghemmet. Men se så här går det inte att göra, för då får man inte statsbidrag — såvida man inte konstruerar det hela som ett föräldrakooperativ. Gör man en sådan konstruktion på det ena eller andra sättet, då får man statsbidrag. Skulle det emellertid vara så att de här tre förskollärarna själva har huvudansvaret tillsammans med föräldrarna utgår inte statsbidrag, därför att då anses det helt plötsligt vara fråga om vinstsyfte. Vad är då detta vinstsyfte? Är det att de tre förskollärarna får ut samma ersättning i privat verksamhet som de skulle få i kommunal verksamhet? Om däremot KF, HSB eller Folksam, som ju är stora svenska företag, startar verksamhet på det här området — mot betalning — är det inte tal om vinstsyfte, därför att då hamnar man genast inom ramen för kooperationen. Detta visar hur oerhört knepig hela situationen är. Även härvidlag menar vi att regeringen sätter sig på föräldrarna och föräldraansvaret, och vi kräver uppluckring av systemet, så att föräldrarna själva får möjlighet att bestämma. Herr talman! De här frågorna är oerhört viktiga. Vi resonerar i dag i vårt samhälle om den nya fattigdomen. Då avses ofta den ekonomiska fattigdomen för många barnfamiljer och småbarnsföräldrar. Men det är inte bara fråga om en ekonomisk fattigdom, utan här är det också fråga om en kulturell fattigdom. Det är fråga om fattigdom när det gäller känsla och ansvar. Vi vet att väldigt många barn i vårt samhälle tyvärr inte känner sig älskade av någon. Det är här som vi måste vidga synen på föräldraansvaret och föräldrarätten. Jag tror att om vi inte är beredda att göra det, kan vi inte heller lösa de problem som finns i vårt samhälle i dag. Från moderat sida vill vi ha en inriktning av familjepolitiken som innebär att det är föräldrarna själva som har huvudansvaret för barnen. Man måste kunna leva på sin lön, och därför skall det föras en skattepolitik som tar hänsyn till försörjningsbördan. Finns det många i en familj att försörja skall skatten vara lägre, för vi vet att det är dyrare att mätta många munnar. Vård av egna barn måste också uppvärderas som ett viktigt arbete. Vårdnadsersättning måste finnas i det framtida samhället. Statsbidraget till barnomsorgen skall vara neutralt. Det skall inte vara så att en barnomsorgsform ensidigt gynnas därför att vissa politiker anser att den är bäst, utan det skall vara lika statsbidrag oaktat om det gäller kommunal, kyrklig eller annan ideell eller privat barnomsorg. Vi måste införa existensminimiregler som gör det möjligt för föräldrarna att få jämkning när det gäller skatteuppbörd inom ramen för deras möjlighet att själva ta hand om barnen och även rätten att boi en normal villa. Vi måste se till den totala effekten av inriktningen beträffande familjepolitiken. När det gäller innehållet i barnomsorgen har vi moderater den uppfattningen att året närmast före skolstarten måste i större utsträckning än nu inriktas på skolförberedande verksamhet. Vi anser därför att skolöverstyrelsen skall ha huvudansvaret för det pedagogiska innehållet under detta år. När det i övrigt gäller innehållet i det pedagogiska programmet ställer vi oss givetvis bakom många av de honnörsord i propositionen som är viktiga och värdefulla — demokrati, hänsyn och ansvar. Vi visar dock i en reservation att vi är negativa till bl.a. viss litteratur i förskolan i dag. Vi är negativa till materialet Barnens kärleksliv och Världen i förskolan. Det är inte förskolans uppgift att gå in i sådana kontroversiella frågor som där redovisas. Herr talman! En annan fråga som tas upp i en reservation är de kristna grundvärderingarna i förskolan. Vi moderater anger i motiveringen till en motion och i reservationen att de kristna grundvärderingarna, utifrån den tradition och den värdering som vi har i vårt samhälle, självfallet måste finnas med när det gäller inriktningen av pedagogisk verksamhet i förskolan. De måste finnas med, därför att i annat fall blir vårt kulturarv och vår kulturella bas omöjliga att föra vidare till kommande generationer. Herr talman! Jag vill sammanfattningsvis säga att jag har förståelse för att en socialdemokratisk regering lägger fram en proposition med detta innehåll. Från moderat sida är vi, utifrån vad jag har sagt, starkt kritiska till många delar i propositionen. Vi anser att den på viktiga punkter förändrar föräldrarnas ställning och ansvar för barnen och deras fostran. Herr talman! Jag vill med detta yrka avslag på propositionen och bifall till reservationerna 1, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 23, 24 och 25 i utskottets betänkande 5 samt bifall till den reservation som är fogad till utskottets betänkande 10.

Herr talman! Häromdagen redovisades en ny rapport om att människors förtroende för politiker är stadigt nedåtgående och att det för närvarande är mycket lågt. Många menar att de beslut som fattas inte är förankrade i verkligheten och inte överensstämmer med vad man är betjänt av. För oss politiker bör det förstås vara en självklarhet att vi ständigt är observanta på att våra ställningstaganden gagnar de människor som berörs. Politiken vad gäller barnfamiljerna måste därför vara sådan att människor kan känna trygghet i sin roll som föräldrar, vilket ju är en förutsättning för att de i sin tur skall kunna förmedla trygghetskänsla till sina barn. Småbarnsföräldrarna måste veta att de har tillgång till bra barnomsorg om de vill förvärvsarbeta, men också att de inte av ekonomiska skäl skall vara tvingade till arbete utanför hemmet i så hög grad att de inte kan ge sina barn den tid och den omsorg som de önskar. Den här senare möjligheten finns inte i dag, och det är alldeles tydligt att regeringen inte har någon tanke på att ändra detta faktum. I propositionen Förskola för alla barn finns inte en stavelse som antyder att så skulle vara fallet. Detta trots att den ena undersökningen efter den andra visar att det finns ett mycket brett stöd för att familjepolitik inte skall bestå bara av kommunal barnomsorg, utan också skall innehålla någon form av vårdnadsersättning. Utskottsmajoritetens beslut att tillstyrka propositionen är således ett beslut som inte är förankrat i verkligheten, eftersom det innebär en fortsatt ganska ensidig satsning på kommunal barnomsorg och inte öppnar några vägar för andra alternativ eller komplement. Det är av den anledningen, herr talman, som vi ifrån centerpartiet yrkar avslag på propositionen. I nämnda proposition kan man på ett ställe läsa: ”Barnfamiljerna har fått — Prot. 1985/86:43 allt bättre materiell standard och kunskaperna om barns behov har ökat 4 december 1985 påtagligt. Jämfört med tidigare generationer har de flesta föräldrar nu större möjligheter att ägna barnen omsorg och intresse.” Ja, är det riktigt sant? Är det inte i stället så att en rad företeelser i samhällsutvecklingen har verkat i motsatt riktning? Hit hör befolkningsomflyttningarna, som i många fall skilt generationerna åt, de i storstäderna åtskilda områdena för boende resp. arbete, som skapat en ny ensamhet, de nya familjebildningarna med sina påfrestningar och, inte att förglömma, det faktum att en mycket stor del av vårdnadshavarna är ensamstående och ensamboende. Allt det här är exempel på förhållanden som blivit vanliga först i vår tid och som i många fall leder till synnerligen pressade situationer. Vi kan naturligtvis inte sopa undan alla problem med familjepolitiska beslut, men vi kan, om vi vill, åstadkomma avsevärda förbättringar. Vi i centerpartiet har föreslagit rättvisare statsbidrag till barnomsorgen, vårdnadsersättning på 24 000 kr. per år till alla småbarnsföräldrar, utbyggnad av barnbidrag och flerbarnstillägg samt ökad skattereduktion för ensamförsörjare. Detta plus en rad andra förslag utgör sammantaget ett familjepolitiskt program som ökar jämlikheten mellan skilda delar av landet och mellan olika familjetyper. Det ger också en större valfrihet och en större trygghet för alla barnfamiljer. Sedan den 1 januari 1984 har vi ett nytt statsbidragssystem till barnomsorgen. I propositionen hävdas att det givit kommunerna bättre möjlighet än tidigare att finna lokala lösningar, och det har lett till ett förbättrat resursutnyttjande. Jag kan bara konstatera, herr talman, att det som nu kallas bättre resursutnyttjande under socialdemokraternas oppositionstid kallades för nedrustning av barnomsorgen. Det handlar alltså om den s.k. överinskrivning som allt oftare tillämpas med hjälp av det nya bidragssystemet. När systemet antogs av riksdagsmajoriteten kritiserade vi det från centerpartiet av flera skäl. Vi hävdade att styrningen mot heltidstillsyn på daghem skulle tvinga kommunerna till ändringar i inskrivningsregler och taxor som skulle bli olyckliga för många barnfamiljer. Vi pekade på orättvisan i att deltidsförskolan ställdes utanför och i att familjedaghemmen och de privata daghemmen fick betydligt lägre bidrag än de kommunala daghemmen. Det var faktiskt ganska lätt att förutse att det skulle bli reaktioner mot bl.a. de här punkterna, helt enkelt därför att systemets uppbyggnad inte gynnar vare sig kvantitet eller kvalitet i barnomsorgen. Nu har det gjorts en enkät som visar att våra farhågor var riktiga. Av den enkäten har regeringen låtit sig bevekas något och har hyfsat till siffrorna på flera punkter, vilket vi naturligtvis tycker är bra. Särskilt uppskattar vi att de privata daghemmen nu får samma bidrag som de kommunala och att deltidsförskolan blir berättigad till stöd. Men om man verkligen vill åstadkomma en frihet för kommunerna att utnyttja sina resurser på mest ändamålsenliga sätt, måste man självfallet gå ifrån central detaljstyrning och gå in för ett statsbidrag som är neutralt i förhållande till olika omsorgsformer. Då måste man också tillåta kommuner 15 na att avgöra om andra former av privat omsorg kan vara bra alternativ. Om man inte är beredd att tillåta en större mångfald inom barnomsorgen kommer det knappast att bli möjligt att klara av en full utbyggnad med bibehållande av hög kvalitet. Det hjälper inte med aldrig så stolta uttalanden. I det här sammanhanget måste jag beklaga att familjedaghemmen även fortsättningsvis tycks få en styvmoderlig behandling. Det är egentligen ganska märkligt eftersom man ute i kommunerna, även i socialdemokratiskt styrda sådana, konstaterat att de för många är ett nödvändigt och önskat alternativ. Det är en verksamhet kvalitetsmässigt som skulle kunna utvecklas betydligt mer med en ändrad attityd, där man är beredd att betrakta dagbarnvårdarna som de yrkesutövare de är och där man i olika sammanhang är beredd att ge stöd till en vidareutveckling av deras verksamhet. Vi saknar tyvärr den attitydförändringen i propositionen och i utskottsbetänkandet. Vi har från centerpartiet föreslagit att statsbidrag skall utgå med 40 96 av bruttokostnaden för all barnomsorg som finns upptagen i kommunernas barnomsorgsplan, dvs. för daghem, familjedaghem, deltidsförskola, öppen förskola, föräldradrivna daghem, kooperativ och andra förskolor i privat regi. I förslaget som vi behandlar i dag talas det mycket om mål och inriktning i barnomsorgen och om att det måste finnas ett pedagogiskt program. Från centerpartiet delar vi uppfattningen att det måste finnas övergripande riktlinjer för hur verksamheten skall bedrivas. Men vi menar att ambitionerna på vad som anses vara pedagogik inte får överdrivas. Det står i propositionen t.ex. att man skall låta barnen arbeta, leka och lära i meningsfulla sammanhang. Och det finns gott om liknande uttalanden. Man frågar sig om det blir utrymme för spontan lek och för initiativ från barnen, sådant som är en viktig del i utvecklingen från barn till vuxen självständig individ.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 Det är anledningen till att vi i det här sammanhanget inte har något särskilt motionsyrkande. Vi har tagit upp frågan i ett särskilt yttrande, där vi också påpekar att vi återkommer i annat sammanhang.

Herr talman! Proposition 209 är en förförisk proposition. Den heter Förskola för alla barn, och den får oss att tro att daghemsköerna skall vara borta senast 1991. Så är det inte alls. T. o. m. Dagens Nyheter har låtit lura sig och skrev i förra veckan med anledning av socialutskottets justering: Plats på dagis senast 1991. När man läser närmare i propositionstexten får man klart för sig att regeringen menar — och det skriver man också — förskola ”i någon form”, och det är mest i annan form än dagis, nämligen i form av deltidsgrupper eller öppen förskola. Utbyggnaden av daghemmen har gått långsamt hittills, och med regeringens proposition skall den också i fortsättningen gå långsamt. Att alla barn skall få tillgång till förskola i någon form är något helt annat än dagis för alla — Prot. 1985/86:43 barn. Fortfarande är det så, att de flesta familjer tvingas att ordna sin 4 december 1985 barnomsorg på privat väg — genom släktingar, grannar, bekanta osv. Det finns faktiskt bara 177 000 daghemsplatser och 109 000 familjedaghemsplatser, och det finns 570 000 barn från ett och ett halvt år t.o.m. sex år. Detta är regeringens siffror. Det fattas således närmare 300 000 platser, och skall man ta med de barn som är yngre än ett och ett halvt år, så fattas det närmare 400 000 platser. Regeringen föreslår för att täcka detta behov — dessa 300 000 eller 400 000 platser — bara en utbyggnad av 55 000 platser för heldagsomsorgen i daghemmen. Men man föreslår — och det är där förskola för alla kommer in — 170 000 platser i öppen förskola eller i deltidsgrupp. 82 70 av kvinnorna med barn i förskoleåldern förvärvsarbetade 1983. Förmodligen har den höga siffran ökat än mer under de senaste två åren. Det innebär att nästan alla kvinnor förvärvsarbetar, och förvärvsfrekvensen är lika hög för kvinnorna som för männen. Det skall alltså också i fortsättningen vara omöjligt för kvinnor att förena förvärvsarbete med barn och familj. Kvinnor — för det är faktiskt kvinnorna som har ansvaret, även om man skulle önska att det vore på annat sätt — skall fortfarande ”tråckla” sig fram i tillvaron, få anlita grannar och släktingar, få jobba skift. En nyligen gjord undersökning för DELFA:s räkning, som Rita Liljeström har gjort, visar att kvinnorna är de som väljer sist när det gäller arbetslivet. Först kommer männens arbete, sedan anpassar man sig till barnens behov, och därefter kommer kvinnornas val av arbetstider. Det skall fortfarande vara på det sättet — att kvinnor skall få välja sist. Trots alla tal och alla lovord om ökad jämlikhet i vårt samhälle, på arbetsmarknadssidan och i andra sammanhang, skall alltså kvinnor tvingas tråckla ihop sitt liv, vara de som väljer allra sist. Regeringen har backat i fråga om utbyggnaden av barnomsorgen. Tidigare har socialdemokraterna varit överens med vpk om att det är daghemsutbyggnaden som är det viktigaste inom barnomsorgen och att det är den man måste slå vakt om. Nu retirerar socialdemokraterna och går på en borgerligt konservativ linje. Vänsterpartiet kommunisterna anser att alla barn skall ha rätt till en plats på daghem. Vi förespråkar en kollektiv barnomsorg och menar att resurserna för en utbyggd och kvalitativt bra barnomsorg skall satsas just på daghemmen. Det statsbidragssystem som vi har i dag och som också kommer att gälla i fortsättningen, enligt vad det verkar, är dåligt. Det bygger på felaktiga och farliga premisser och kan leda till en kvalitativt dålig barnomsorg. Socialministern har helt fel när han säger i propositionen — inte den nuvarande socialministern, som också är en man och som sitter här i kammaren — att statsbidragssystemet har haft gynnsamma effekter. Det är precis tvärtom. Detta statsbidragssystem har lett till överinskrivningar, och det är dåligt för barnen, för personalen och för föräldrarna. Föräldrar och personal har också protesterat mot det här statsbidragssystemet. Med 20 000 namnunderskrifter från ett 80-tal kommuner säger föräldrar och personal: ”Runt om i vårt land pågår en allvarlig försämring av daghemsverksamheten. Allt fler kommuner tillämpar systematisk överinskrivning. Det är en 17 direkt följd av statsbidragssystemet för barnomsorgen som gäller från den 1 januari 1984.” Vidare säger man: ”I det gamla statsbidragssystemet utgick bidrag per fastställd plats. I det nya utgår bidrag per inskrivet barn. Ju fler barn som skrivs in per avdelning desto större bidrag får alltså kommunen.” Dessutom säger man: ”Kortsiktigt är överinskrivningar ett sätt för staten att spara pengar, men regering och riksdag borde verkligen fråga sig vad detta kommer att innebära för samhället på lång sikt och vad det betyder för barnen och deras föräldrar.” I Luleå är det nu 18 barn i syskongrupperna. Men det finns också exempel på kommuner som har 19 och 20 barn i en syskongrupp. I Uppsala uppgår personalen till 2,5 personer på 19 barn. Dessutom genomför man en segregering eller — med ett finare ord — en rationalisering så att alla ”sena” barn får gå i samma grupp. Det är inte så enkelt att man kan kompensera en för stor barngrupp med fler anställda. Det finns ingen s.k. relativitet mellan barngruppsstorlek och personaltäthet. Det är mycket mer sofistikerade samband som gäller. Barngrupperna är helt enkelt för stora. Det hjälper inte att plussa på med mer personal i de situationerna. De 20 000 protesterande föräldrarna och personalen har uppvaktat socialutskottet inför behandlingen av propositionen och detta betänkande. Ja, det gäller inte alla 20 000 människorna, utan ombud för dagisföreningarna i Umeå, Uppsala och Helsingfors. De berättade hur kvaliteten försämrats och att det hängde samman med statsbidragssystemets utformning. Dessa erfarenheter från så många människor har utskottet helt struntat i, precis som regeringen tidigare har gjort. Det talas i dag mycket om vikten av brukarinflytande och föräldramedverkan inom bl.a. barnomsorgen. Hur kan man då ge sig på att helt avfärda en stor expertgrupps erfarenheter? Det är inte att förvåna — som jag hörde i TV för några dagar sedan — att förtroendet för politiker minskar. Här struntar man ju i vad så många människor upplever i sin vardagssituation. I utskottet var det ingen debatt vare sig under eller efter nämnda uppvaktning. Ingen berördes av vad de uppvaktande hade att berätta. Man vägrade helt enkelt att lyssna på en opinion. Jag kan säga detta, eftersom vänsterpartiet kommunisterna faktiskt är det parti som har liknande krav på statsbidragssystemet som de uppvaktande har. Vpk menar, precis som de, att statsbidragen skall knytas till kvaliteten och att de skall gå till personalkostnaderna. Dessutom skall fasta normer gälla för personaltäthet, barngruppsstorlek och ytnormer. På så sätt kan man säga att vpk har 20 000 namn bakom sin motion. Herr talman! Jag skall inte ytterligare hårdra detta. Det viktigaste är att barnen får en bra kvalitet i sin omsorg, och det får de inte med nuvarande statsbidragssystem. Det viktigaste är således inte att vpk har motionerat mot överinskrivningar. Men jag tycker att det är för hemskt att en sådan stark opinionsyttring helt går utskottet och regeringen förbi. Låt mig ta upp ytterligare en sak, en sak som har oroat mig. Den har med personalen att göra. I Kalmar har man undersökt hur ofta dagispersonal slutar. I genomsnitt arbetar 26 personer på en daghemsavdelning under ett år. Om det är ett normalstort daghem kan ett barn ha att göra med 300 människor under samma tid. På ett mindre daghem blir det bara 70 personer. Det betyder att barn på stora daghem sällan upplever varaktiga och stabila kontakter med personal och andra barn. Eller, som förskolepedagog Lennart Lindkvist, han som ledde den här undersökningen, säger: ”Hur skall det kunna uppstå stabila kontakter eller någon vettig pedagogisk verksamhet då?” Underförstått: när så många människor är inblandade. Särskilt svår måste en hög personalomsättning vara för otrygga barn. Jag har inget förslag till lösning i denna fråga annat än att satsa på väl sammanhållna och lagom stora barngrupper, där barngruppen i sig ger en kontinuitet. En väl tilltagen personaltäthet med bra arbetsvillkor för de anställda kanske kunde motverka en hög personalomsättning. Det går ju inte att med andra medel tvinga personal att stanna på en avdelning, men det är bra om en diskussion kan komma i gång om den höga omsättningen på personal och de negativa följder den har på barnen. Herr talman! Med det här yrkar jag bifall till vpk-reservationerna i betänkandet.
Herr talman! Jag blir helt förbluffad när jag hör Inga Lantz säga att utskottet struntar i den kritik som framförts mot statsbidragssystemet. I själva verket finns det fyra reservationer på den punkten. Alla partier utom socialdemokraterna har reserverat sig och önskar förändring i statsbidragssystemet.
Herr talman! Det är sant att det finns reservationer från alla de borgerliga partierna, men inget av dessa partier har tagit intryck av det som de uppvaktande anförde, nämligen att det statsbidragssystem vi har i dag leder till överinskrivningar. De uppvaktande var absolut inte inne på det förslag som de borgerliga har fört fram och som innebär ännu kraftigare försämringar i jämförelse med det nuvarande systemet. Jag är ledsen över att de svåra försämringar som de uppvaktande påtalade inte föranledde någon allvarlig diskussion i utskottet och att man heller inte tog intryck av deras krav. 20 000 namnunderskrifter tycker jag är en stark opinionsyttring.
Herr talman! Det diskuteras mycket i samhället vilka konsekvenserna av statsbidragssystemet har varit. När vi hade uppvaktningen, som var tidsbestämd till en halvtimme, tog de uppvaktande 25 minuter i anspråk för att presentera sina synpunkter. Av det förhållandet att det inte följde någon diskussion i anslutning till den presentationen drar Inga Lantz slutsatsen att utskottet tycker att det nuvarande systemet är bra. Jag vill rekommendera Inga Lantz att studera de reservationer som har avgivits. Av dem framgår alldeles klart och tydligt att inget parti utom socialdemokraterna tycker att det nuvarande statsbidragssystemet fungerar bra.
Herr talman! Idén med uppvaktningen var ju att man ville påtala att vi måste ha kvalitativa normer att knyta statsbidragssystemet till. Det har vi inte i dag, och det protesterade vpk emot när den enda normen som fanns togs bort, nämligen ytnormen. De uppvaktande tyckte att åtminstone en ytnorm borde finnas. Vpk vill gå längre och ha kvalitativa normer, miniminormer för personaltäthet och gruppstorlek, och knyta statsbidragen till personalkostnaderna. Det skulle innebära en kvalitativ förbättring inom barnomsorgen. Att det behövs kvalitativa normer är vi och de 20 000 föräldrar och daghemsanställda som har upplevt försämringarna i barnomsorgen överens om.

Herr talman! Den proposition som vi nu behandlar, Förskola för alla barn, är en proposition som många har sett fram emot, framför allt alla de förvärvsarbetande eller studerande föräldrar som i dag inte får tillgång till någon form av kommunal barnomsorg utan får anlita privat omsorg, s.k. svarta dagmammor. Eller också får de ta släkten till hjälp. Det skall vara en självklar rättighet för alla föräldrar med barn upp till 12 år att få tillgång till kommunal barnomsorg, om de så önskar, och inte få sådana nedslående besked när de går till socialkontoret att de måste vänta upp till tre år, innan de kan få en daghemseller familjedaghemsplats, för att sedan när barnet börjar skolan inte få någon fritidshemsplats. Det är i dag ca 80 90 av småbarnsföräldrarna som förvärvsarbetar, och det borde inte vara så svårt för kommunerna att inse att alla dessa barn har behov av denna kommunala service. Men, herr talman, förslaget i propositionen till utbyggnad av barnomsorgen avser inte bara daghem eller familjedaghem till barn med förvärvsarbetande föräldrar utan omfattar alla barn, även barn till hemarbetande. Dessa barn skall, tillsammans med barn som är placerade i familjedaghem, från ett och ett halvt års ålder ha rätt till en plats i öppen förskola och från fyra års ålder till en plats i deltidsförskola, om föräldrarna så önskar. Detta är i dag en lagstadgad rätt som tillfaller endast sexåringarna. Av dessa utnyttjas den upp till nästan 100 26. Då nu alla barn får rätt till pedagogisk verksamhet i form av öppen förskola, framför allt deltidsförskola, kommer detta bl.a. att innebära en kvalitetshöjning av den barnomsorg som bedrivs i familjedaghemmen. Utskottet har vid flera tillfällen begärt en utbyggnadsplan beträffande barnomsorgen och ser med stor tillfredsställelse att målet nu slås fast att alla barn skall ha rätt till plats i den kommunala barnomsorgen och att behovet skall vara täckt fram till 1991. Det ankommer nu på kommunerna att avgöra hur utbyggnaden skall ske. Kommunerna skiljer sig mycket, såväl i fråga om storlek som geografiskt och invånarmässigt, likaså beträffande förvärvsfrekvens bland småbarnsföräldrar. Det är därför endast kommunerna själva som kan avgöra vilken omfattning av de olika formerna av barnomsorg som erfordras för att man skall kunna nå målet att alla barn skall ha rätt till en plats 1991. När utbyggnadsbehovet beräknas är det viktigt att kommunerna särskilt uppmärksammar behovet av omsorg för de barn som har föräldrar som arbetar på obekväm arbetstid, alltså kvällar, nätter, lördagar och söndagar, så att barnen inte utestängs från daghemmen. Problemet kan lösas genom att daghemmens öppethållande görs mer flexibelt. I dag är dessa barn, om de över huvud taget får tillgång till kommunal barnomsorg, oftast hänvisade till familjedaghem. Herr talman! I flera motioner tas inriktningen av det familjepolitiska stödet och utbyggnaden av barnomsorgen upp. Bl. a. begärs införande av vårdnadsersättning eller vårdnadsbidrag och avdrag på skatten som ett alternativ till en utbyggnad av barnomsorgen. Den borgerliga splittringen när det gäller utformningen av vårdnadsersättning eller vårdnadsbidrag är som tidigare total. En vårdnadsersättning eller ett vårdnadsbidrag kan inte utgöra ett alternativ till en barnomsorgsplats och ett förvärvsarbete för en småbarnsförälder. För att underlätta för småbarnsföräldrar är en utbyggd föräldraförsäkring, sex timmars arbetsdag och en bra utbyggd barnomsorg det bästa alternativet. Det måste gå att förena både barn och förvärvsarbete. Herr talman! Barnfamiljernas ekonomiska situation uppmärksammades av utskottet 1983, och det var på grund av detta initiativ som regeringen påbörjade det familjepolitiska översynsarbete som ledde till den kraftiga barnbidragshöjningen fr.o.m. januari 1985. Den innebar bl.a. en väsentlig ökning av stödet till flerbarnsfamiljerna. En enbarnsfamilj får sålunda ett bidrag på 4 800 kr. per år, medan en fembarnsfamilj får 36 000 kr. per år. När beslutet om barnbidragshöjningen fattades uttalade utskottet att det familjepolitiska översynsarbetet måste fortsättas. Utskottet framhöll också att det skulle bedrivas förutsättningslöst och med en öppenhet för nya lösningar eller kombinationer av lösningar. Herr talman! Utskottet har i dag samma uppfattning. Det beredningsarbete som för närvarande sker i regeringskansliet bör ske förutsättningslöst och utan några bindande uttalanden från riksdagens sida. När det gäller vpk:s motion om en snar utbyggnad av föräldraförsäkringen att gälla till dess att barnet är 18 månader har socialministern i propositionen utlovat att denna utbyggnad skall ske så snart ekonomin medger. Beträffande den åldersgräns på ett och ett halvt år som har satts för rätten till barnomsorgsplats har man utgått från föräldrarnas lagstadgade rätt till ledighet från anställning till dess barnet är 18 månader. Rätt till plats i barnomsorgen gäller även de barn som är under ett och ett halvt år. Kommunerna befrias alltså inte från sitt ansvar att se till att också dessa barn får en plats i den kommunala barnomsorgen när föräldrarna så önskar. Det är många föräldrar, framför allt de ensamstående, som måste få tillgång till en barnomsorgsplats redan från det att barnen är nio månader, då ersättningen enligt inkomstbortfallsprincipen försvinner. Detta behov måste kommunerna ta i beaktande i sina utbyggnadsplaner. Som socialministern har angett i propositionen bör statistiska centralbyrån få i uppdrag att årligen göra sådana efterfrågeundersökningar som liknar dem som gjordes 1980, 1982 och 1983 för att man skall få fram den verkliga Herr talman! När riksdagen beslöt att införa ett nytt statsbidragssystem 1983 uttalade man också att det nya systemet måste följas upp. Så har nu skett genom att Svenska kommunförbundet har genomfört en enkät bland landets kommuner. På grund av enkätsvaren föreslås nu en höjning av statsbidraget för barn som vistas på heltid i familjedaghem och för barn som vistas på deltid i daghem med 1 500 kr. per år. Därutöver höjs också bidraget med 1 500 kr. per år till barn med behov av särskilt stöd. En annan förändring som föreslås är att bidrag per enhet till den öppna förskolan görs om till ett årsarbetarbidrag, samt att den kommunala deltidsförskolan blir statsbidragsberättigad och får ett bidrag på 30 000 kr. per årsarbetare. Ytterligare en förändring som föreslås är att föräldrakooperativ och andra alternativa barnomsorgsformer skall få samma bidrag till personalkostnaderna som dem som gäller för den kommunala barnomsorgen. När det gäller bidraget per barn har dessa barnomsorgsformer redan i dag samma ersättning. Detta utökade bidrag gör det lättare för föräldrar att starta föräldrakooperativ. Även när det gäller statsbidragssystemet lägger de borgerliga partierna fram helt olika förslag. Moderaterna föreslår att statsbidragen på sikt skall avskaffas helt. Folkpartiet föreslår att statsbidragen skall utgå med ett visst belopp per barn i förskoleåldern i kommunen. Centern föreslår ett procentuellt bidrag. Det är endast när det gäller att staten skall ge bidrag till daghem som drivs med vinstsyfte som enighet inom de borgerliga partierna föreligger. I denna fråga anser utskottet i likhet med regeringen att statsbidrag inte skall utgå. Vpk kräver i sin reservation att statsbidraget skall utgå med 75 96 av de . faktiska driftskostnaderna och med bindande normer avseende barnantal och ytor. Herr talman! Utskottet har vid flera tillfällen prövat principerna för statsbidragsgivningen till barnomsorgen. Det har inte kommit fram något som nu gör att vi har anledning att frångå de huvudprinciper som infördes 1983 och som har lett till att fler barn har fått en daghemsplats. De obalanser i systemet som kom fram i Svenska kommunförbundets enkät rättas nu till genom de förändringar i bidragsgivningen som nu föreslås. Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag. Herr talman! Regeringen föreslår också att nuvarande tillfälliga anordningsbidrag förlängs till att gälla också under budgetåret 1985/86. Det innebär att 300 000 kr. utgår per avdelning vid nybyggnad och med 50 96 av kostnaderna, dock högst 300 000 kr. vid ombyggnad. Det faktum att bidrag också kommer att utgå vid ombyggnad kommer att underlätta för kommuner att bygga daghem i t.ex. äldre bostadsområden. Även när det gäller anordningsbidraget är de borgerliga partierna splittrade. Moderaterna och centern yrkar att inget anordningsbidrag skall utgå. Folkpartiet stöder glädjande nog regeringens förslag. Vpk anser att anordningsbidrag skall utgå kontinuerligt. Att särskilda medel avsätts för att stimulera utbyggnaden av barnomsorgen ser utskottet med tillfredsställelse och tillstyrker propositionen. Utskot tet anser också, med hänsyn till det statsfinansiella läget, att effekterna av det tillfälliga bidraget bör avvaktas innan ytterligare förlängning sker. Herr talman! Barnomsorgens innehåll skall vara så utformat att man tillsammans med hemmet skall skapa goda förutsättningar för barns utveckling. Till barnomsorgen kommer barn från olika uppväxtmiljöer, med skilda familjeförhållanden och livsvillkor. Barnens levnadsoch uppväxtvillkor har stor betydelse. Barnen är vår framtid. Det är därför väsentligt att personalen har goda kunskaper om barns utveckling och behov och om det samhälle barnen växer upp. Därför är det viktigt att former för föräldrasamarbete i förskolan utvecklas. Att föräldrarna får möjlighet att delta i planeringen av verksamheten påverkar givetvis innehållet i denna på ett för barnen gynnsamt sätt. Genom ändringen i föräldraförsäkringen kommer föräldrarnas deltagande i verksamheten att underlättas. Från den 1 januari 1986 har föräldrarna nämligen rätt till två kontaktdagar per år och barn i förskolan. Den pedagogiska verksamheten i förskolan har också behandlats flera gånger i riksdagen. På riksdagens begäran har socialstyrelsen utarbetat ett pedagogiskt program, som varit ute på remiss. Remissvaren bearbetas för närvarande. Utskottet har inte förändrat sin inställning till behovet av ett pedagogiskt program och anser i likhet med socialministern att det pedagogiska programmet skall ange ramarna för verksamheten. Det skall också redovisa förskolans mål samt principer för innehåll och arbetssätt. Kommunerna skall utarbeta kommunala riktlinjer, så att det pedagogiska innehållet anpassas till de lokala förutsättningarna och behoven. Detta innebär inte någon likriktning av barnomsorgen, utan tvärtom kan ju kommunerna ta hänsyn till olika pedagogiska inriktningar. Det är viktigt att barnomsorgen kompletterar barnens egen sociala och kulturella miljö. En av förskolans viktigaste uppgifter är att lära barnen solidaritet med andra barn, att lägga grunden för barnens uppfattning om allas lika värde, självbestämmanderätt och integritet. Förskolan måste också stimulera och utveckla barnens kommunikationsförmåga och uttryckssätt genom språkträning, bild, musik och rörelseutveckling. Utskottet instämmer också i att en av barnomsorgens uppgifter är att förmedla ett kulturarv. Genom att knyta an till kulturarv och traditioner får barnen trygghet och förankring i den miljö de växer upp i. Genom invandringen till Sverige har vi fått ta emot barn med olika kulturell och religiös bakgrund. Det är i dag ca 60 000 barn i förskoleåldern som ingår i denna grupp. Det är viktigt att dessa barn kan delta i barnomsorgsverksamheten tillsammans med de svenska barnen. Därför måste förskolans behandling av bl.a. de religiösa frågorna ske med en öppen och accepterande hållning gentemot andra åskådningar. Detta utesluter inte — det är tvärtom naturligt — att förskolan som del i att föra ut det svenska kulturarvet ägnar uppmärksamhet åt de stora religiösa högtiderna som finns i Sverige. Jag skulle tro att det inte finns någon förskola som i dag inte har fullt upp med att förbereda adventsfirandet, Lucia och den kommande julhelgen. Herr talman! En av förskolans uppgifter är att förbereda de äldre förskolebarnen för den kommande skolgången. Det kan bl.a. ske genom en mer strukturerad verksamhet i förskolan och med ett utökat samarbete med skolans lågstadium. En viktig del i detta är att ha en gemensam grundutbildning för förskollärare, fritidspedagoger och lågstadielärare, så att dessa får en bra kunskap om barns utveckling och behov i just 6-7-årsåldern. En statlig utredning, Förskola-skola-kommittén, har arbetat med denna fråga, och dess betänkande remissbehandlas för närvarande. Innan riksdagen tar ställning till förskolans roll vid barnens övergång till grundskolans lågstadium bör beredningen av detta betänkande avvaktas. Men utskottet ser det som angeläget att en splittring av förskoleverksamheten undviks och att frågor om förskolans innehåll även fortsättningsvis bereds inom socialdepartementet. Herr talman! Naturligtvis finns det mycket att tillägga när det gäller denna viktiga fråga om utbyggnad och inriktning av barnomsorgen. Jag hänvisar därför till propositionen och utskottsbetänkandet i de frågor som jag inte har berört i mitt inlägg. Med hänvisning till det anförda yrkar jag bifall till socialutskottets hemställan i betänkande 1985/86:5 i dess helhet och avslag på samtliga reservationer. Jag yrkar också bifall till socialutskottets hemställan i betänkande nr 10, som avser medelsanvisning på 100 milj.kr. till anordningsbidrag för byggande av daghem och fritidshem under budgetåret 1985/86.
Herr talman! Jag vill bara fråga Anita Persson vad hon säger till föräldrarna — framför allt de föräldrar som tillhör LO-kollektivet — när vi vet att de föredrar en vårdnadsersättning framför en ensidig utbyggnad av kommunal barnomsorg. Vi har statistiska undersökningar, som har gett besked om att en klar majoritet av föräldrarna hellre vill ha en vårdnadsersättning än den ensidiga utbyggnad som nu föreslås i propositionen. Det är därför jag ställer frågan: Vad säger Anita Persson till den majoriteten av föräldrar?
Herr talman! Även om vi inte har samma förslag till vårdnadsersättning som moderaterna kan jag instämma i vad Göte Jonsson har sagt här. Jag ställer mig lika frågande som han till Anita Perssons resonemang och till den socialdemokratiska regeringens kallsinnighet till barnfamiljernas krav på en större valfrihet när det gäller familjepolitiken.
Herr talman! Jag skulle också vilja ställa ett par frågor till Anita Persson. Varför skall inte alla barn ha rätt till heldagsomsorg? Det fattas mellan 300 000 och 400 000 platser i heldagsomsorg, och nu föreslår regeringen en utbyggnad på 55 000 platser. Resten av den utbyggnad som föreslås — 170 000 platser — vill regeringen placera inom öppen förskola och deltidsförskola. Men det är något helt annat att gå i deltidsförskola eller öppen förskola än att gå i ett daghem! Anita Persson hänvisar till att man skall göra efterfrågeundersökningar. Det har vi hållit på att tala om i många år. Men vi vet att 82 20 av kvinnor med barn i förskoleåldern förvärvsarbetade 1983 — och det är nästan alla kvinnor. Därför är behovet av heldagsomsorg det allra största. Det finns inte behov av deltidsförskola eller öppen förskola, därför att kvinnor förvärvsarbetar. Och = Prot. 1985/86:43 kvinnor vill förvärvsarbeta; det finns en mängd utredningar som visar det. 4 december 1985 Kvinnor vill förvärvsarbeta därför att de vill ha ett arbete utom hemmet - inte i första hand därför att de är beroende av en lön. Det är också viktigt, men två tredjedelar väljer att förvärvsarbeta därför att de finner förvärvsarbetet stimulerande. Och det är samhällets — regeringens och riksdagens — skyldighet att se till att barnen får en bra barnomsorg. Dubbla omsorgsformer måste bli dyrare för samhället än en omsorgsform. Nu sägs, att vi skall ha öppen förskola för dem som går i familjedaghem. Det innebär alltså dubbla omsorgsformer, för att familjedaghemsbarnen skall få litet pedagogik — det måste vara baktanken! Nej, vi säger från vänsterpartiet kommunisterna: Satsa på heldagsomsorg, dvs. daghemsutbyggnad. Jag förstår inte varför så många barn skall förmenas den verksamheten och varför den inte skall göras bättre. Jag är ändå övertygad om att Anita Persson vill ha en bra barnomsorg, men frågan är då: Hur kan man ha ett statsbidragssystem som motverkar en bra barnomsorg och som leder till alltför stora barngrupper? Statsbidragssystemet är kopplat till antalet inskrivna barn, och kommunerna får mer pengar ju fler barn de skriver in i barngrupperna. Hur kan man förespråka ett sådant system om man säger att man vill ha en kvalitativt bra barnomsorg? Det här systemet kan leda i precis motsatt riktning, och det har gjort det på många ställen. Det är alltså dåligt för barn, personal och föräldrar. Med 18-19-20 barn i grupperna kan det inte bedrivas en pedagogisk verksamhet — som det talas om så varmt från olika partier. Det kan inte bli en bra pedagogisk verksamhet när man har för litet personal och för stora barngrupper
Herr talman! Alla barn har inte behov av en heldagsplats i daghemmen, Inga Lantz. Många barn behöver bara en deltidsplats. Tidigare fick kommunerna inte statsbidrag för barn med deltidsplats. Därför var det många barn som inte kunde beredas plats i daghemmen. Det nya statsbidragssystemet har inneburit att fler barn har kunnat komma med i daghemsverksamheten. Kommunerna är väldigt olika. På många orter är det svårt att bygga ut daghemmen därför att där inte finns tillräckligt många barn. Då är familjedaghemmen en bra lösning. Det är därför viktigt att familjedaghemmen görs kvalitativt bra. Alltför många barn bör inte placeras ut i samma familjedaghem. Det finns skrämmande exempel på att dagbarnvårdare har ända upp till tio barn som kommer och går under dagens lopp. Det kan inte kallas en kvalitativt bra barnomsorg. När det gäller den stora personalomsättningen på daghemmen har jag erfarit att socialstyrelsen kommer att undersöka vad den beror på. Jag tror att den delvis hänger samman med att man har byggt ut barnomsorgen. Den erfarna personal som finns tycker då att det är roligt att vara med och starta ett nytt daghem och ansöker därför om att få flytta till ny verksamhet. Till Göte Jonsson och Rosa Östh: Jag tror inte alls att LO-föräldrarna väljer vårdnadsersättning i stället för en plats i barnomsorgen och ett 25 förvärvsarbete. Att LO-grupperna utnyttjar den kommunala barnomsorgen i mindre utsträckning än övriga grupper hänger samman med att LO grupperna oftare än andra arbetar på obekväma arbetstider och att daghemmens öppethållande inte alltid överensstämmer med behovet av tillsyn. LO-grupperna kan också ofta turas om att ta hand om sina barn genom att en förälder ser till barnet när den andra arbetar i skift.
Herr talman! Jag tycker att Anita Perssons svar var märkligt. Det står i propositionen — och Anita Persson sade själv att hon tyckte att det var bra — att det skall göras en efterfrågeundersökning för att ta reda på föräldrarnas önskemål. Jag frågade i mitt anförande: Kommer i denna undersökning också föräldrarnas syn på vårdnadsersättning som alternativ att finnas med? Vi vet att det har gjorts omfattande undersökningar där man har ställt frågor om utbyggnad av barnomsorgen, om vårdnadsersättning och om andra viktiga komponenter i familjepolitiken. De undersökningarna visar att det finns en bred majoritet för just vårdnadsersättning i stället för en ensidig utbyggnad av kommunal barnomsorg. Det tror inte Anita Persson på. Men varför tror hon då på den undersökning som departementet nu skall göra? Låt mig ta ett exempel. En skjortfabrikant i Sverige vill ha reda på kundernas önskemål när det gäller färgen på skjortor. Han frågar därför: Vill du ha en röd skjorta eller vill du ha en rosa skjorta? Då får vederbörande fabrikant ett visst besked. Men om skjortfabrikanten har utelämnat frågan om huruvida konsumenterna vill ha en blå skjorta och det senare visar sig att majoriteten vill ha blå skjortor, då är ju undersökningen helt meningslös. Det är precis samma sak om man i en efterfrågeundersökning som gäller inriktningen på barnomsorg och familjepolitik utelämnar en viktig fråga— jag har nämnt frågan om vårdnadsersättning i det sammanhanget. Som man ropar i skogen får man svar, och ropar man tokigt får man tokiga svar. Jag skulle vilja vädja till Anita Persson: Glöm inte bort föräldrarnas önskemål i den undersökning som skall göras!
Herr talman! Jag tycker att Anita Perssons resonemang är ett utmärkt exempel på hur man kan avskärma sig från verkligheten och ett utmärkt exempel på anledningen till att allmänheten kan uppfatta politiker som icke trovärdiga och ointresserade av vad folk vill ha. Man hänvisar ofta till att 80 26 av småbarnsmammorna arbetar, och man säger att de vill göra det. Men hur kan man vara säker på att 80 90 av småbarnsmammorna skulle föredra att arbeta om de verkligen hade möjlighet att välja? Det är ändå bevisligen så för många barnfamiljer att båda föräldrarna helt enkelt är piskade att arbeta, dessutom ofta på heltid, för att kunna försörja sig och familjen. Det är märkligt att socialdemokraterna år efter år underlåter att ge föräldrarna den trygghet som de har rätt att kräva för att kunna ge sina barn en bra uppväxtmiljö.
Herr talman! På min fråga varför inte alla barn skall ha rätt till 4 december 1985 heldagsomsorg svarar Anita Persson att inte alla barn har behov av heldagsplats på daghem. Det visar att regeringen och socialdemokraterna har ändrat sig när det gäller synen på barnomsorgen. De har helt enkelt backat. Det är i sig beklagligt, men påståendet att det inte finns behov av heldagsplats för alla är faktiskt helt felaktigt. Man behöver bara se på kvinnornas förvärvsfrekvens eller på det faktum att över hälften av barnfamiljerna i dag tvingas att ordna sin barnomsorg helt på privat väg, via grannar, bekanta och släktingar, eller genom att arbeta i skift. Många undersökningar visar att det är så. Inte minst LO har gjort undersökningar där detta slås fast. Kvinnor tvingas att tråckla ihop sin vardag för att få den att gå ihop. De får välja allra sist när det gäller förvärvsarbete och arbetstider. Jag hade hoppats att socialdemokraterna skulle stå fast vid en utbyggnad av heldagsomsorgen. Men de har backat och ger nu mera statsbidrag till deltidsförskolan. Därmed tvingas familjerna att tråckla ihop sin vardag på ett sätt som inte är bra för någon och som inte ger någon trygghet för barnen. Anita Persson kommenterade inte det jag sade om att statsbidragssystemet leder till en dålig kvalitet inom barnomsorgen på många håll. Vi ser ju exempel hur man hela tiden tillämpar överinskrivning. Varför skall vi ha ett dåligt statsbidragssystem, när vi ändå är överens om att det är viktigt att värna om kvaliteten inom barnomsorgen? Det tog ganska lång tid innan kvalitetsdebatten tog fart i den här församlingen. Under många år handlade det bara om en kvalitativ utbyggnad, och jag beklagar det. Nu diskuterar vi ändå kvaliteten, men såsom statsbidragssystemet är utformat i dag motverkar det en förbättrad kvalitet inom barnomsorgen. Jag tycker vidare att det är märkligt att regeringen inte tar ansvar för de barn som är under ett och ett halvt år. Regeringen räknar med att föräldrarna själva skall få svara för omsorgen efter de nio månader då de fullt ut har fått ersättning genom föräldraförsäkringen, dvs. till dess att barnet är 18 månader. Jag förutsätter att det blir en snabb utbyggnad av föräldraförsäkringen så att ersättningen utgår till dess att barnet är ett och ett halvt år. Annars försätter man småbarnsföräldrarna i en väldigt dålig situation. Det nuvarande systemet uppfattas dessutom av kommunerna som ett klartecken för att inte behöva satsa på en utbyggnad av barnomsorgen för barn under ett och ett halvt år. Redan i dag är det mycket dåligt beställt när det gäller spädbarnsdaghemmen, som jag för min personliga del tycker är en alldeles utmärkt form av barnomsorg.
Herr talman! De barn som har behov av daghemsplats på heltid skall naturligtvis få det, och de barn vilkas föräldrar arbetar deltid behöver ju bara plats under den tiden. Kvaliteten på barnomsorgen i daghemmen och även i familjedaghemmen är viktig. Det är därför ett pedagogiskt program håller på att utarbetas. När det gäller statsbidragssystemet och överinskrivningar, som Inga Lantz kallar det för, vill jag säga att det var många barn som fick tillgång till daghemsplats i och med det nya systemet. För dem tror jag inte att det 21 innebar en kvalitetsförsämring, utan tvärtom en kvalitetsförbättring, att de fick en daghemsplats. Jag tror också, Inga Lantz, att det inte kommer att ske fler överinskrivningar utan att man nu har nått så långt man klarar av i kommunerna. Jag tror att kommunerna har mycket goda kunskaper om hur barnomsorgen skall bedrivas. De har en väl utbildad personal, och det är viktigt. Jag berörde också, Inga Lantz, barnomsorgen för barn under ett och ett halvt år. Det är viktigt att kommunerna tillser att dessa barn får omsorg, tills vi har byggt ut föräldraförsäkringen enligt inkomstbortfallsprincipen upp till dess att barnet är ett och ett halvt år. Göte Jonsson och Rosa Östh! Det var inte så länge sedan vi politiker fick efterhöra verkligheten och fick svar från väljarna om bl.a. vilken barnomsorg och familjepolitik de ville ha. Om jag inte missminner mig, och det gör jag inte, gick centern och moderaterna tillbaka i valet. Det ger ju ett klart besked om hur väljarna ser på den moderata politiken och på centerpolitiken. När det gäller efterfrågeundersökningen så gick SCB förra gången ut med sina frågor till 5 000 småbarnsföräldrar. Det är viktigt för kommunerna att man gör en sådan efterfrågeundersökning, så att kommunerna kan rätta sig efter den när de tar ställning till hur barnomsorgen skall byggas ut — om man skall bygga daghem, om de skall vara öppna på heltid eller deltid och om det är familjedaghem man skall satsa på. Det skall man naturligtvis göra, om kommunerna vill det. Jag tror också att man tar upp frågor om de alternativa barnomsorgsformerna och undersöker om barnfamiljerna vill ha sådan barnomsorg. Nu får ju de alternativa omsorgsformerna precis samma statsbidrag som de kommunala. Möjlighet finns för föräldrarna att välja den formen, om de så önskar.

Herr talman! Låt mig börja med att ge en eloge till Anita Persson, som har fört utskottets talan på ett mycket sakkunnigt sätt. Den socialdemokratiska familjepolitiken utgår från barnens behov av både trygghet och stimulans under uppväxtåren. Den beaktar också föräldrarnas möjligheter till försörjning och egen utveckling. Låt mig inledningsvis ange de viktigaste utgångspunkterna för den politiken. Den bygger på fyra hörnstenar. Den första är föräldraförsäkringen, som är det socialdemokratiska svaret på de olika förslagen om vårdnadsbidrag som förekommer i debatten. Föräldraförsäkringen har många fördelar. Den ger både pappor och mammor liksom ensamstående föräldrar ekonomiska möjligheter att vara tillsammans med sina barn när dessa är små och när de är sjuka. Man kan gå över till deltidsarbete och få halv eller en fjärdedels föräldrapenning. Föräldraförsäkringen är främst till för barnen och barnens bästa, men den är också ett viktigt led i arbetet på ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Den andra hörnstenen i den socialdemokratiska familjepolitiken är det ekonomiska stödet till barnfamiljerna. Det är barnbidragen, det är bostadsbidragen. Dessa bidrag är till för att utjämna skillnaderna i inkomster mellan barnfamiljer och andra grupper i samhället. Den tredje hörnstenen är barnomsorgen, som i första hand är till för attge — Prot. 1985/86:43 barnen trygghet och stimulans men som också gör det möjligt för föräldrarna — 4 december 1985 att förena förvärvsarbete och studier å ena sidan och omsorgen om barnen å andra sidan. Den fjärde hörnstenen är en väl utbyggd gemensam sektor, som ger familjerna god mödravård, god barnhälsovård och en skola där alla barn kan få bra undervisning. I dag behandlar riksdagen propositionen om alla barns rätt att delta i förskoleverksamhet. Det beslut som riksdagen kommer att fatta om en stund är historiskt, och det har enligt min uppfattning samma dignitet som det beslut som riksdagen en gång för mycket länge sedan fattade när man fastslog alla barns rätt till undervisning. Kanske har inte alla klart för sig att den här propositionen är en milstolpe av det slaget i det familjepolitiska arbetet. Alla barns rätt till och alla barns behov av en förskolepedagogisk verksamhet står i centrum för propositionen. Det är inte längre enbart fråga om barn till förvärvsarbetande eller barn till studerande som får rätt till förskola. I dag lägger vi fast principerna för hur förskolan skall nå fram till alla barn. Det är således fråga om en rättighet och inte om ett obligatorium. Riksdagen lägger också fast principen att förskoleverksamheten, oavsett i vilken form den bedrivs, skall utgöra ett komplement till familjen. Jag vill understryka att förskolan inte kan och inte skall vara en ersättning för föräldrarnas och hemmets ansvar — den skall vara ett komplement. Men en bra förskola är en viktig del av barnens totala kulturella och sociala miljö. Jag är glad för att beslutet kan fattas i bred enighet. Jag har noterat att utöver det socialdemokratiska partiet och vänsterpartiet kommunisterna har folkpartiet i varje fall principiellt lyft sig över blockgränserna och stödjer propositionen. Därmed sätter man barnens bästa i centrum. Samtidigt är jag besviken på centerpartiet som avstyrker propositionen. Det är beklagligt. Jag vet att det i centerpartiet finns många som känner starkt för barnomsorgen och förskolan och som inte kan förstå varför centerpartiet på det här sättet gör gemensam sak med moderata samlingspartiet. Moderaterna har genom sin motion och sina reservationer klart tagit avstånd från propositionen. Därigenom motsätter man sig alla barns rätt till en god barnomsorg. Man slår i stället vakt om de välbeställdas intressen i det här sammanhanget. Detta är enligt min mening det hjärtlösa beskedet från moderaterna till barnfamiljerna. Barnens behov sätts alltså i centrum i propositionen, och jag vill återigen framhålla att det gäller en rättighet för alla barn. Det är barn vilkas föräldrar förvärvsarbetar eller studerar, det är barn med hemarbetande föräldrar, det är invandrarbarn, det är barn med handikapp, det är barn med svårigheter i hemmet och i sin miljö. Vi har i propositionen dragit upp riktlinjerna för hur förskoleverksamheten skall kunna nå fram till alla dessa barn, och vi har tänkt oss att det skall ske i många olika former, där emellertid den pedagogiska målsättningen är gemensam. Barn mellan ett och ett halvt och fyra år skall tillsammans med sina vårdnadshavare kunna gå i öppen förskola och där delta i verksamheter ledda av förskolepedagogiskt utbildad personal. Barn mellan fyra och sju år skall kunna vara med i deltidsgrupperna, där 29 tiden är tre timmar, och på samma sätt ledas av förskolepedagogiskt utbildad personal. Ramen för verksamheten både när det gäller de öppna förskolorna och när det gäller deltidsförskolorna är det pedagogiska program som nu är under utarbetande i socialstyrelsen. Förvärvsarbetande eller studerande föräldrar med barn mellan ett och ett halvt år och sju år skall kunna få barnomsorg på de tider de önskar. De skall få den omsorg de behöver, och barnen skall i likhet med barnen i den öppna förskolan och deltidsgrupperna få del i en verksamhet som leds av förskolepedagogiskt utbildad personal. Ramen för denna verksamhet är återigen det pedagogiska program som är på väg att utarbetas. Barnomsorgen omfattar omvårdnad, fostran, utveckling och stimulans i pedagogiska former i grupp. Barnen skall få del av en verksamhet som bygger på arbete, lek och inlärning. Varje barns utveckling bör stimuleras utifrån barnets egna förutsättningar och utan inriktning på jämförande prestationer. Förskolan kan dock för de äldre barnen ha en mera strukturerad verksamhet som förbereder barn för skolan. Sett från barnens utgångspunkt måste förskolan och skolan utgöra en helhet, där barnens utveckling står i centrum och där hänsyn tas till det faktum att barn utvecklas i olika takt. Jag vill understryka att föräldrarnas medverkan är viktig i barnomsorgen. Barnens trygghet och självkänsla beror i hög grad på ett fungerande samarbete mellan föräldrar och personal. Det innebär också att uppfattningar och värderingar i fråga om barnens fostran bör diskuteras gemensamt av föräldrar och personal. Föräldrarna bör också enligt min uppfattning delta i den pedagogiska planeringen inom förskolan. fr.o.m. nästa år får föräldrar till barn i fyra till tolv års ålder rätt att två dagar om året delta i förskoleverksamheten. Ersättning för inkomstbortfallet utgår från föräldraförsäkringen. Detta kommer att innebära ökade möjligheter för ett fungerande föräldrasamarbete i förskolan. Jag har redogjort för de olika verksamhetsformer i barnomsorgen som behövs för att tillgodose de olika behoven inom området. Men jag vill också understryka att vi behöver en mångfald inom barnomsorgen även i ett annat avseende. Även om basen för kommunernas barnomsorg är och förblir kommunernas verksamhet är det regeringens uppfattning att initiativ från föräldrar och organisationer skall tillvaratas. Genom ett ökat engagemang från föräldrar och ideella organisationer kan verksamheten i förskolan berikas. Det är bakgrunden till de förslag som finns i propositionen och som jämställer alternativ barnomsorg när det gäller statsbidraget med den kommunala förskolan. Det gäller föräldrakooperativ och barnomsorg som bedrivs av ideella organisationer. Jag villi sammanhanget göra ett par markeringar. Jag ser ett behov av att vi från statens sida närmare preciserar vad vi avser med alternativ barnomsorg i fråga om kvalitet och innehåll. Ett arbete med en sådan inriktning är på gång inom socialdepartementet. Vidare vill jag upprepa regeringens uppfattning att barnomsorgen aldrig får bli en verksamhet bedriven i affärsmässiga former, där enskilda eller företag gör sig vinster. Vi har i Sverige utvecklat en barnomsorg som fyller många olika behov. Även om vi nu lyfter fram barnens behov, måste vi komma ihåg att inte göra avkall på vår uppfattning att barnomsorgen också är till för att öka Prot. 1985/86:43 föräldrarnas möjligheter till personlig utveckling och till deras egen och 4 december 1985 barnens försörjning. Över 80 26 av Sveriges kvinnor med små barn förvärvsarbetar i dag. Andelen förväntas öka. Det visar att kvinnorna vill förena förvärvsarbete och barn. Vi måste även i fortsättningen ge dessa kvinnor, och naturligtvis också deras män, en garanti för en fungerande barnomsorg. Det är vår skyldighet att värna om målet att de vuxna skall kunna känna trygghet i omsorgen om sina barn. Därför måste vi, herr talman, bygga bort köerna inom barnomsorgen. I den proposition som riksdagen nu behandlar drar regeringen upp riktlinjerna för hur förskolan skall kunna bli en rättighet för alla barn. Regeringen har också förklarat sin avsikt att senast år 1991 lagstifta om denna rättighet. Regeringen har preciserat hur utbyggnaden skall gå till och anvisat ytterligare medel både för utbyggandet och för driften av barnomsorgen. Regeringen har dessutom redovisat målen för verksamheten och det innehåll som behöver finnas för att målen skall kunna förverkligas. Jag är glad över att propositionen fått det mottagande den fått. Det gäller inte bara här i riksdagen utan också och inte minst bland de människor som fortlöpande arbetar inom och kring barnomsorgen ute i landet. Det gäller för övrigt även föräldrar med barn i förskoleåldern. Vi har i socialdepartementet fått åtskilliga bevis för att den här propositionen om en förskola för alla barn är efterlängtad. Denna dag är därför, herr talman, en stor dag för Sveriges förskolebarn.

Herr talman! Jag måste nog grumla biträdande socialministerns glädje en aning. Jag tror att det mottagande propositionen har fått på en del håll beror på att man inte förstått vad den innehåller, framför allt inte vad den inte innehåller. Det är fullkomligt orimligt att tala om ett historiskt beslut. Det rör sig om en oklar och illa underbyggd proposition, som i och för sig uttrycker kloka mål. Alla barns rätt till barnomsorg fastslås nu för första gången, sade Bengt Lindqvist. Inte alls! Den fastslogs redan i socialtjänstlagen, som antogs under folkpartiregeringen 1979. Vad som har hänt efter den borgerliga regeringsperioden är att utbyggnaden av barnomsorgen har saktat av väsentligt. Det var under de borgerliga åren som den stora utbyggnaden skedde. Nu vill man under fem år tillskapa lika många platser inom den kommunala barnomsorgen som vi gjorde under var och en av de två borgerliga regeringsperioderna mellan 1976 och 1982. Vad socialdemokraterna har gjort är att man svikit ett av de fyra heliga vallöftena från 1982, det om att statsbidragen till den kommunala barnomsorgen skall återställas. Det system som införts har inneburit en successiv urholkning av statsbidragen till den kommunala barnomsorgen. Man har inte kompenserat för inflationen, och på en rad områden avser man även under nästa år uppenbarligen inte att kompensera för inflationen. Man har sagt nej till en enig borgerlig opinion som vill ha en 31 kraftfull utbyggnad av kontantstödet för att öka den reella valfriheten för familjerna. Man har inte heller gjort någonting åt de kraftiga marginaleffekter som ligger inbyggda i det nuvarande systemet och som innebär att den andra föräldern i familjer med inkomster under 100 000 kr. har svårt att gå ut i förvärvslivet. Det är framför allt LO-grupperna som drabbas av dessa marginaleffekter. Dem har regeringen trots stark kritik inte gjort någonting åt. Man har slutligen blockerat sig mot innovationer och utveckling av alternativ barnomsorg. Det motståndet har man nu delvis gett upp. Nu säger man äntligen ja till att inte diskriminera den ideella och föräldrakooperativa barnomsorgen, men man säger fortfarande nej till att likställa den privata barnomsorgen med den kommunala. Jag vill gärna ställa en fråga till Bengt Lindqvist. På alla områden accepterar man att offentlig verksamhet kombineras med privat verksamhet — att det sker en upphandling från den privata sektorn. Jag nämnde att upphandlingen rör sig om 60 miljarder. Men just på detta område får det inte förekomma någon privat företagsamhet, för att fylla viktiga sociala behov. Varför just på detta enda område, Bengt Lindqvist?

Herr talman! Jag delar biträdande socialministerns uppfattning när det gäller målsättningen att bygga bort köerna inom barnomsorgen — det är en viktig målsättning. Men problemet är att genom den socialdemokratiska politiken har vi inte chans att utifrån samma effektivitet bygga bort köerna. Det är det första felet. Det andra felet är att man bygger ensidigt, så att föräldrarnas möjligheter att påverka inriktningen minskar. I och med det bromsar man hela den övergripande målsättningen att bygga bort köerna och se till att de föräldrar som vill förvärvsarbeta verkligen får en riktig och rimlig barnomsorg. Sedan måste jag säga att jag inte känner igen Bengt Lindqvist när han säger att moderaterna lämnar ett hjärtlöst besked: Utifrån moderat familjepolitik är det bara de rika som får barnomsorg osv. Jag hade inte väntat mig sådant trams från Bengt Lindqvist. Nu vill jag ställa en fråga till biträdande socialministern. Ulf och Monika, de båda unga föräldrar som jag hänvisade till inledningsvis, då biträdande socialministern satt i kammaren — är de ett bevis för att moderaterna visar hjärtlöshet, när vi moderater säger: Ge dem deras 600 kr. i stället för att tvinga in deras barn i kommunal barnomsorg, som kostar 100 000 kr. och som de inte vill ha? Var ligger hjärtlösheten i den moderata politiken när det gäller synen på dessa båda föräldrar, som tjänar så litet att de inte klarar existensminimireglerna? Jag skulle råda biträdande socialministern att skriva till dessa människor och tala om moderaternas hjärtlöshet när det gäller familjepolitiken. Jag är rädd för att det blir den socialdemokratiska regeringen som drabbas av den hjärtlösa bumerangen då. Och jag skulle vilja vädja litet grand om att föra en saklig debatt i den här mycket viktiga frågan. Vad är det vi har sagt? Jo, att föräldrarnas ansvar skall sättas främst. Meni = Prot. 1985/86:43 den här propositionen flyttas samhällets, politikernas och kommunernas 4 december 1985 positioner fram, till förfång för föräldrarna. Sedan kan man mycket väl stå här i talarstolen och säga: Föräldrarna har ändå valfrihet — detta är inget obligatorium. Men när man tar så mycket pengar från föräldrar att de inte får existensminimum kvar, var ligger då valfriheten och möjligheten att själv påverka sin egen situation, när barnomsorgen samtidigt är så ensidig? Hur blir det, biträdande socialministern, med beskedet i den här efterfrågeundersökningen? Kommer den att breddas, så att föräldrarnas valfrihet kommer att beaktas?
Herr talman! Jag har mycket svårt att förstå att Bengt Lindqvist kan vara så stolt över det här förslaget och t.o.m. kalla det en historisk händelse. Det är juinte fråga om annat än ett uttalande som inte ens är knutet till något förslag om finansiering. Vi anser från centerpartiet att det är mycket mer förpliktigande att som vi gör föra en familjepolitik för alla och inte bara för dem som väljer att leva som socialdemokraterna tycker att man skall. Vårt förslag innebär att alla som vill skall ha möjlighet till barnomsorg och att vi dessutom skall ge en vårdnadsersättning som ger möjlighet till valfrihet och trygghet. När det gäller statsbidragssystemet påpekade vi redan när det infördes att det skulle komma att slå snett. Vi har också fått rätt på varje punkt, vilket den aktuella enkäten har visat. Denna har fått regeringen att göra små förbättringar — men inte tillräckliga. Statsbidragssystemet är fortfarande mycket dåligt, och det kommer att förhindra kommunerna att leva upp till det stolta mål som riksdagen kommer att fatta beslut om i dag och som Bengt Lindqvist är så stolt över. Jag har också ställt en fråga i mitt inledningsanförande om det inte är så att regeringen i sin iver att ge pedagogisk verksamhet i förskolan lägger band på barnens egen initiativkraft och spontana lek. Det har jag inte fått någon kommentar på än, men jag hoppas att jag får det. Bengt Lindqvist sade att den socialdemokratiska familjepolitiken utgår från barnens behov. Ja, herr talman, det är om detta vi för närvarande har litet olika uppfattningar.

Herr talman! Det finns en sak som jag oreserverat kan säga är bra med propositionen, nämligen att det slås fast — och det är faktiskt för första gången — att det är för barnens egen skull som vi skall bygga ut förskolan. Sedan tycker jag det är överord när Bengt Lindqvist nämner ordet ”milstolpe” i sitt anförande och säger att detta är en ”stor dag”. Det skulle kunna vara en stor dag, om man hade slagit fast att det var fråga om en trygg och bra heldagsomsorg för alla barn före 1991. Men så är det inte. Det handlar bara om förskola i någon form. Bengt Lindqvist säger att det inte längre är bara barn till förvärvsarbetande och studerande som skall ha rätt till barnomsorg. Men eftersom nästan alla kvinnor förvärvsarbetar — det säger också Bengt Lindqvist — vore det rimliga 33 att satsa på en bra daghemsutbyggnad och inte på en massa varianter som öppen förskola och deltidsgrupper, som inte går att jämföra med heldagsomsorg. Vi har en segregerad barnomsorg redan i dag, och med detta förslag finns det anledning att vara oroad för att den segregerade barnomsorgen blir ännu mer segregerad. Vi vet att det är LO-grupperna som minst kan utnyttja den pedagogiska daghemsverksamheten. Vi vet att det är SACO-grupperna som är överrepresenterade inom daghemmen. Det beror på att många LO kvinnor tvingas skiftesarbeta, man har deltidsarbete och är hänvisad till att tråckla ihop sitt vardagsarbete bäst man kan eller använda familjedaghem. Med förslagen i propositionen finns det anledning att befara att vi får en än mer segregerad barnomsorg. Bengt Lindqvist tar upp frågan om det ekonomiska stödet till barnfamiljerna. Jag tycker att det vore på sin plats att i så fall också ta ansvar för de dyra matkostnaderna och hyrorna som barnfamiljerna tvingas betala och också se litet på förhållandet att socialbidragstagarna ökar för femte året i rad, bl.a. beroende på barnfamiljernas ekonomiska situation. 550 000 människor behöver socialhjälp i Sverige i dag, och det är inte bara de som är arbetslösa som måste ha den här hjälpen utan också människor med arbete. De dyra matoch hyreskostnaderna är så tunga att bära bl.a. för barnfamiljerna att de måste ha denna hjälp. Att ge ekonomiskt stöd för att förändra den situationen skulle betyda hemskt mycket för bl.a. barnfamiljerna.